Fru talman! Det märks onekligen att vi närmar oss valtider och att miljöfrågan är en av de frågor där man på alla möjliga sätt försöker plocka poäng. Jag har litet svårt att förstå Jan Jennehag. Han säger att 450 milj.kr. skall gå till bilindustrin. Då har han läst betänkandet dåligt, för något sådant förslag finns inte. I betänkandet står att 450 miljoner kan användas som ett stimulansbidrag till de busseller lastbilsägare som vill vidta miljövårdande åtgärder innan ett obligatorium införs. När det gäller stimulans och utveckling av kollektivtrafiken vill jag påminna om att vi i riksdagen redan har beslutat om anslaget B 4 som innebär stimulans när det gäller kollektivtrafiken. Så till detta med hastighetsbegränsningarna. Vi har redan konstaterat att drygt 50 92 av alla bilförare i dag inte kan hålla hastighetsgränserna. Skulle det bli fler bilförare som följde hastighetsbegränsningarna om vi höjde gränserna? Det tror inte jag. Om man värnar om miljön, kan man lätta på gaspedalen och inte köra så fort som hastighetsgränsen faktiskt tillåter. Det är ingenting som förbjuder att man kör 80 km/tim när det står 90 på skylten. De enskilda individernas ansvar när det gäller framför allt bilkörning är ganska stort, anser jag.

Fru talman! Det jag menar med att bilindustrin gynnas av de 450 miljonerna är att någon köper produkter, och det är bilindustrin som tillverkar dessa produkter. Åkerinäringen kommer att köpa sina produkter av bilindustrin. Det är bilindustrin som får pengarna indirekt. Konstigare än så är det inte. Vi kommer här inte längre när det gäller resonemanget om hastighetsbegränsningar. Anneli Hulthén vill gärna själv köra 80 km tim, och det är lovvärt. Men hon inser inte fördelarna av att hela svenska folket skulle göra det i och med en tvingande bestämmelse.
Fru talman! Jan Jennehag har tidigare i dag dragit en del omöjliga 25 maj 1988 paralleller när det gäller Fiat och 500 miljarder kronor som skulle ha kunnat användas inom ramen för avsnittet Miljö och energi i trafikpropositionen. Anslaget på 450 milj.kr. är avsett som en stimulansåtgärd för att minska utsläpp, en minskning som Jan Jennehag själv har talat sig varm för. För övrigt kan jag, när det gäller mitt bilkörande, tala om att jag inte kommer upp i några 80 km/tim med min treväxlade cykel.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de moderata reservationerna 1 och 10 i detta betänkande. Detta betänkande behandlar den viktiga frågan om miljön i det svenska transportsystemet. I en del frågor är vi moderater överens med utskottsmajoriteten, i andra inte. Jag tänker koncentrera mig till de områden där vi moderater inte är överens med utskottsmajoriteten. När det gäller den viktiga grundläggande principiella frågan om vilken den övergripande strategin för en bättre miljö skall vara har vi en annorlunda uppfattning än socialdemokraterna. Socialdemokraterna hyser en förkärlek till att använda sig av den välkända piskan, och i betydligt mindre utsträckning av den lika välkända, och oftast bättre, moroten. Det gäller inom de flesta områden, och inte minst inom trafikmiljöområdet. I reservation nr 1 har vi moderater framfört vår syn på hur man bäst skall få en positiv utveckling av miljön inom transportområdet. Vi anser att man skall se till att vägtrafikens negativa miljöeffekter minskas genom att man uppmuntrar en förnyelse av bilparken, genom att kringfartsleder kring tätorter anläggs samt genom att trafikplaneringen inriktas på att undvika stopp och ryckig körning. Vi känner till att bilar som står stilla eller kör i låg hastighet släpper ut mycket mer avgaser än bilar som kör i en jämn, relativt sett högre hastighet. Ett införande av s.k. trängselavgifter, som socialdemokraterna föreslår skall diskuteras, skulle inte medföra en bättre miljö, snarare tvärtom. Det handlar om att underlätta trafikens framkomlighet, inte om att fortsätta att försvåra framkomligheten. Fru talman! Ett annat område som behandlas i detta betänkande visar också att den socialdemokratiska miljöpolitiken inte håller ihop. I detta fall motverkar socialdemokraternas politik en logisk och positiv miljöpolitik. Jag tänker på det område som vi moderater belyser i reservation nr 10, där avgasutsläppen från dieseldrivna rälsfordon behandlas. Det förhåller sig nämligen så att staten i dag direkt uppmuntrar utsläpp av skadliga ämnen från de dieseldrivna loken på våra järnvägar. SJ behöver ju inte betala ett öre i sedvanliga oljeskatter för denna trafik — detta trots att ett dieseldrivet lok släpper ut betydligt mer skadliga avgaser än exempelvis en landsvägsbuss. Staten stimulerar alltså i dag den mest miljöskadliga trafiken — den med dieseldrivna lok. Inte minst detta faktum visar att den socialdemokratiska miljöpolitiken inte vare sig är logisk eller bidrar till en miljövänligare Fru talman! Flygets inverkan på miljön tas även upp i detta betänkande. Bl.a. föreslås att en s.k. miljöavgift införs för inrikes flygtrafik. Vi moderater anser att det kan vara riktigt att införa en miljöavgift inom flyget. Vad vi däremot tycker är mycket principiellt viktigt är att miljöavgiften får en sådan utformning att den uppmuntrar till införskaffande av motorer som är miljövänligare samt att inkomsterna från miljöavgiften används för att förbättra miljön. Annars blir resultatet endast en högre skattebelastning, utan att miljön påverkas i positiv riktning. Det skulle varken flyget eller den svenska miljön må bra av. Vi moderater har framfört vår syn på detta i ett särskilt yttrande. Jag berörde i min inledning att många av socialdemokraternas förslag inom miljöområdet kan direkt motverka en positiv miljöutveckling. Utöver det jag då nämnde vill jag beröra några områden som hastigast. Det framskymtar på flera ställen, inte minst i detta betänkande, en mycket negativ syn på personbilismen. Vi moderater tycker att denna syn är direkt felaktig. Det finns troligen inte någon annan grupp i samhället som har satsat, och kommer att satsa, så mycket pengar på att få till stånd en bättre miljö. Genom beslutet om den katalytiska avgasreningen kommer Sveriges bilister att betala i storleksordningen 20 miljarder kronor fram till sekelskiftet för att få en bättre miljö. Detta måste man komma ihåg. Om alla grupper i samhället gjorde lika stora ekonomiska uppoffringar skulle de svenska miljöproblemen i framtiden troligen bli mycket mindre än vad de riskerar att bli. Vikten av att, som jag nämnde i inledningen av mitt anförande, använda morötter i stället för piska är stor. Som ett exempel på detta vill jag nämna det beslut som riksdagen fattade — länge motarbetat av socialdemokraterna — att sätta ned accisen på avgasrenade bilar. Detta enskilda beslut, initierat av bl.a. moderaterna, har medfört att vi i Sverige i dag har över 200 000 bilar med katalytisk avgasrening — utan att den tvingande lagstiftningen har börjat gälla. Fru talman! Vi känner till att bilar med katalytisk avgasrening släpper enbart ut cirka en tiondel av de avgaser som en äldre bil släpper ut. Det måste därför vara av största vikt att försöka få så många som möjligt att köpa ny bil. Socialdemokraterna har tydligen inte insett detta. Genom att höja bensinskatter, bilskatter och accis gör de det allt svårare för människor att köpa ny bil. Nu senast har de genom att införa nya kreditbegränsningar ytterligare försvårat för människor att köpa en ny bil. Jag vill därför, fru talman, avslutningsvis ställa två frågor till Anneli Hulthén, majoritetens talesman: 1. På vilket sätt bidrar man till att förbättra miljön när man, som socialdemokraterna, gör det allt svårare för människor att ha råd med en ny, avgasrenad bil? 2. Varför vill socialdemokraterna att den dieseldrivna järnvägstrafiken indirekt subventioneras bl.a. med skattebefrielse, när man vet att just denna trafik medför betydande utsläpp av miljöfarliga ämnen?

Fru talman! I förra veckans stora vägdebatt gled Olle Östrand och jag in på dagens ämne, trafik och miljö, och jag vill nu något utveckla de tankar som jag då inte hann ta upp. Vägtrafiken är en underskattad miljöförstörare. Den är i dag den största Prot. 1987/88:126 källan till luftföroreningar i Sverige och svarar för ungefär två tredjedelar av 25 maj 1988 kväveoxidutsläppen i landet. Varför har insikten om detta kommit så sent eller inte alls kommit? Jo, historien som backspegel är än en gång källa till kunskap. Bilen sågs tidigt som en symbol för frihet. Med det ökande välståndet fick allt fler på 50-talet möjlighet att skaffa sig bil. 60-talets trafikplanering utgick från att alla skulle ha tillgång till bil, och detta ledde till att de allmänna kommunikationerna försämrades, till störst men för kvinnor, barn och gamla. Fortfarande tycks bilen symbolisera något mycket viktigt för människan. Ännu har inte kunskapen om bilens negativa effekter vunnit insteg i människors medvetande — detta trots att forskare varje dag vittnar om nya rön, som borde stämma till eftertanke och avspegla både en privat hållning och en politiskt genomtänkt strategi för framtidens transportsystem, både i Sverige och i andra länder. När Birgitta Dahl i mars presenterade regeringens miljöpolitiska proposition delade hon upp åtgärdsförslagen i två delar: för det första akuta lappa-och-laga-åtgärder och för det andra långsiktiga s.k. omställningsplaner för vissa samhällssektorer. Till de senare räknas trafiken. Detta har vi i jordbruksutskottet tagit fasta på när vi som underremissorgan har yttrat oss till trafikutskottet över den trafikpolitiska propositionen. Vi sade att trafiken och miljön måste bestå av två delar, dels rening vid källan, dvs. katalytisk avgasrening av en större motorpark än de privata bilarna, dels en omstrukturering av hela transportsystemet — det som miljöministern kallar en omställningsplan — för att så långt som möjligt föra över gods och människor från landsväg till järnväg. Detta sista är för övrigt en sak som jordbruksutskottet uttalade senast 1985, då vi beslutade om katalytisk avgasrening på personbilar. Självfallet inbillar jag mig inte att privatbilar kan avskaffas. Vad jag menar och vad jordbruksutskottet på ett annat sätt än trafikutskottet förespråkar är att vi måste lyfta fram inte bara reningen vid källan, rening av bilar, utan också nödvändigheten av den förändrade strukturen och på så vis skapa opinion och kunskap kring det. Bara så kan man vinna människors gillande för en annan ordning. Kunskapen om utsläpp och spridning av luftföroreningar från biltrafiken är relativt stor i dag. Utsläppen består främst av kväveoxider, kolmonoxider, kolväten, bly, stoft och partiklar. Vad vi också vet är att utsläppen ökar med högre hastighet. Kväveoxidutsläppen ökar exempelvis fyra gånger om hastigheten ökar från 60 till 120 km/tim. Att uppmärksamma och sänka hastigheten är således ett enkelt sätt att minska miljöförstörelsen. För tydlighetens skull vill jag dock påpeka att jag inte pläderar för en hastighet på 60 km/tim. — det var bara ett exempel. I jordbruksutskottet var majoriteten ense om att regeringens proposition borde skärpas eller förtydligas på denna punkt. Detta föranleddes av två socialdemokratiska motioner, en från Västsverige och en från företrädare för broderskapsrörelse och kvinnoförbund. I propositionen lämnades öppet, om än litet försiktigt, för att länsstyrelserna skall kunna ta inte bara trafiksäkerhetspolitiska hänsyn vid fastställandet 165 av hastigheter, utan också miljöpolitiska. Vi ville i jordbruksutskottet gå ytterligare ett steg och uppmana länsstyrelserna i de mest föroreningsdrabbade områdena, t.ex. Göteborgsområdet och södra delarna av landet, att gå samman i sin bedömning om hastigheterna på vägar som inte känner några länsgränser, precis som föroreningarna i luften. Trafikutskottet är emellertid okänsligt på den här punkten och avvisar de socialdemokratiska motionerna och jordbruksutskottets bedömning. Därför kan min förhoppning i dag, fru talman, bara vara att länsstyrelserna i de utsatta områdena ändå tar ett regionalt miljöansvar och plockar ihop trafikutskottets enskilda vägsträckor så att de bildar vägar i en region.

Fru talman! Med anledning av den trafikpolitiska propositionen har jag och några av mina kamrater väckt en motion som handlade om biltrafiken och hastigheterna. Motionen har nr T27. I motionen tar vi upp två frågor. Den ena betonar vikten av utökad övervakning av gällande hastighetsgränser och skjuter fram trafikpolisernas positiva inverkan på trafikanternas beteende. Vi vill gärna se fler trafikpoliser på våra vägar. Detta är det första yrkandet i vår motion. Utskottet föreslår avslag på detta, med hänvisning till att redan propositionen innehåller ökade resurser till polisen vad avser teknisk utrustning för hastighetsövervakning. Jag kan till nöds acceptera detta och har därför inget särskilt yrkande på denna punkt, även om jag tror att själva förekomsten av trafikpoliser är minst lika viktig som apparatur. I den andra delen av motionen tar vi upp sambandet mellan hastigheterna i trafiken och miljöförstöringen. Vi förordar en möjlighet till generellt sänkta hastigheter i de mest försurningsdrabbade regionerna i vårt land, för miljöns skull. Det är ju dessutom så vist ordnat i vårt land att de mest försurningskänsliga regionerna samtidigt är mycket folkrika och därför har en hög trafikintensitet. När jag läste jordbruksutskottets yttrande till trafikutskottet över vår motion och ytterligare en med likartat innehåll, blev jag mycket glad. Jordbruksutskottet tar fasta på just detta att mycket trafik sammanfaller med en betydande försurning och tycker att länsstyrelserna i en region skall kunna samarbeta över länsgränserna i fråga om hastighetsbegränsningar av miljöskäl. Det är precis vad vi motionärer tycker också. Länsstyrelserna bör ha goda möjligheter att kunna göra bedömningar. Trafikutskottet ställer sig emellertid kallsinnigt till såväl jordbruksutskottets propåer som till yrkandet i vår motion. Utskottet står fast vid propositionens förslag, att länsstyrelserna skall kunna ta bl.a. miljöhänsyn vid fastställande av hastigheten på enskilda vägsträckor. Det är självfallet bra att länsstyrelserna får denna nya möjlighet i sina bedömningar. Det kan säkert betyda mycket på en del ställen. Emellertid tror vi inte att det räcker tillräckligt långt. Sänkta hastigheter på enskilda vägstumpar litet här och där betyder nog tyvärr inte tillräckligt för en försurningsdrabbad region, som t.ex. västkusten. Bättre vore förmodligen att man gjorde det omvända i ett försurningsdrabbat område, nämligen sänkte hastighetsgränserna generellt, möjligen med undantag för glest trafikerade vägsträckor med god standard. Med det sagda yrkar jag bifall till motion T27, yrkande 2.

Fru talman! Jag vill ta upp ett av alla de problem som hänger ihop med 25 maj 1988 trafiken och som förvärras av att vi reser alltmer. Under den vinter som vi nu hoppas är slut har ca 1 100 ton glykol använts för att isa av flygplan på Arlanda flygplats. Ca 10 96 har följt med planen upp i luften. Resten har hamnat på marken runt planen. Luftfartsverket har haft som ambition att samla upp 75 960 av glykolen och förhindra att den kommer ut i naturen. Det betyder att 250 ton runnit ut, även om man skulle ha nått den ambitionsnivån. Nu finns det mycket som tyder på att man inte har gjort det under den vinter som varit. Det finns risk för att ytterligare 200 ton glykol har kommit ut i naturen runt Arlanda, alltså nära hälften av den glykol som har använts. De metoder som används för att suga upp glykolen är inte tillräckligt effektiva. Den glykol som har runnit ut förorsakar många slags problem. Den förstör livsbetingelserna i vattendragen i området. Märstaån är tidvis och på vissa ställen starkt glykolbemängd. Det hotar livet i vattnet, men också det småvilt som drar sig dit, särskilt vintertid. När glykolen bryts ner — det händer nu, under sådana här varma dagar — sprider sig en stark stank runt Arlanda. Det är en stank som liknar rutten lök. Det är självklart mycket obehagligt för dem som bor och arbetar där. Eftersom glykolen förs med vattendragen ned mot Märsta är det också många där som drabbas av lukten. Glykolen bildar dessutom bl.a. formaldehyd under en fas av nedbrytningen. De anställda på Arlanda är helt självklart oroade över detta och kräver att avisningen skall ske på fasta platser och på sådant avstånd från byggnader och arbetsplatser att det kan ske riskfritt. Det enda rimliga målet är att varenda liter glykol samlas upp och återanvänds. De alternativ som diskuteras i det utredningsarbete som nämns i trafikutskottets betänkande med anledning av motion Jo714 är inte så effektiva att en sådan målsättning kan uppnås. Dels kommer det fortfarande att rinna ut en hel del glykol om man väljer att göra avisningen vid eller nära gaten, med en uppsamlingsanordning som inte är 100-procentig, dels kommer en rad avisningar att ske på andra ställen; precis som i dag. Det gäller bl.a. en hel del av fraktflyget. Det kan också noteras att de alternativ som innebär en fortsatt avisning vid eller nära gaten också skulle innebära fortsatta arbetsmiljöproblem. Anställda som på olika sätt skall ge planen service på marken får klafsa runt i den sörja som bildas av snö och glykol. Och ”glykolmolnen” fortsätter att dra in i de närbelägna byggnaderna. Där arbetar och vistas massor av människor. Så långt jag kan bedöma saken är det bara fasta avisningsplatser som är tillräckligt effektiva av de metoder vi känner i dag. Fasta avisningsplatser kostar pengar och kan också kosta litet tid för flygplanen på marken, men det anser jag att det är värt för att värna miljön. Det är också det alternativ de anställda och deras organisationer förordar. Jag är angelägen, fru talman, om att trycka på att det utredningsarbete som pågår måste leda fram till en lösning som innebär ett stopp för alla glykolutsläpp vid Arlanda. Jag vill också hävda att det är bråttom. Marken och vattnet runt Arlanda har under en rad år tagit emot mängder av glykol och måste nu saneras. Framför allt får inga nya utsläpp göras som späder på 167 de problem som redan nu finns. Sylvia Pettersson och jag har uppmärksammat de här problemen i vår motion. Jag skall inte yrka bifall till den nu, utan nöjer mig med att på det här viset skicka med våra synpunkter till dem som har att besluta i ärendet så småningom, när utredningsarbetet har slutförts. Jag utgår från att de tar del av debatten här och tar intryck, även om riksdagen i morgon beslutar att lämna vår motion utan särskild åtgärd.

Fru talman! Jag ställde i mitt förra anförande två frågor till majoritetens talesman Anneli Hulthén. Hon svarade inte på dem. Jag kan bara tolka den tystnaden på så sätt vad gäller den första frågan om den evigt höjda skatten på bilismen att följden har blivit att antalet nya bilar som säljs har minskat och att man därmed inte har fått den positiva miljöeffekt som man skulle ha fått om fler hade råd att köpa ny bil. Vad gällde den andra frågan om skattebefrielse för dieseldriven järnvägstrafik och det faktum att socialdemokraterna inte har tagit fram något förslag på detta område tolkar jag tystnaden från Anneli Hulthén så att hon instämmer i min slutledning att detta tyder på en ologisk miljöpolitik från regeringens och socialdemokraternas sida.
Fru talman! Nej, det är inte mycket av vad Jan Sandberg säger som jag kan instämma i. Vad gäller bilförsäljningen tror jag inte att Jan Sandberg behöver oroa sig, åtminstone inte när det gäller just katalysatorbilarna. Enligt de senaste rapporterna ökar bilförsäljningen mer än någonsin och mer än försäljningen av någon annan vara i vårt samhälle. Om Jan Sandberg hade lyssnat på vad jag sade i mitt anförande hade han hört att jag beträffande de dieseldrivna fordon som SJ har i sin fordonspark sade att det är viktigt att dessa tas bort och ersätts med en lättare och mer energisnål vagn, som också kan användas på fler områden än den vagn som man har i dag. Vidare utgår det ingen energiskatt på vare sig sjöfart eller tågtrafik utan det är på vägtrafiken den utgår. Jan Sandberg drar paralleller med att man indirekt eller direkt stimulerar utsläpp av diesel. Så är naturligtvis inte fallet. För övrigt kommer energiskattens framtida utformning att utredas. Med detta har jag klart redogjort för mina miljöåsikter, Jan Sandberg.

Herr talman! Under de timmar som den regionalpolitiska debatten kommer att äga rum här i kammaren lär vi säkert få många exempel på hur man kan beskriva Sverige. Det är klart att dessa beskrivningar kommer att vara skiftande, både vad gäller helheten och delarna. En hel del av dem är givetvis präglade av varifrån i Sverige man kommer. Jag skall ge en bild av hur jag och moderata samlingspartiet uppfattar helheten. Jag skall också försöka dra några slutsatser av det utredningsarbete som äger rum och redovisa våra förslag till lösningar när det gäller den Man kan först och främst konstatera att det i Sverige finns ett antal mycket expansiva storstadsregioner, där Storstockholm självfallet intar en särställning. Vidare finns det i norr ett inland som dras med utomordentligt stora problem. Där ingår Bergslagsregionen som ett speciellt område på grund av de industrinedläggningar som har skett. En annan typ av områden i Sverige är ett antal mycket utvecklingskraftiga medelstora tätorter och kommuner, som under de gångna åren har utvecklats mycket kraftigt och uppenbarligen har en aptit och ambition att utvecklas ytterligare, vilket de säkert också har förmåga till. Det är orter som Luleå, Umeå, Sundsvall, Linköping, Östersund, Växjö, för att nämna några. Därutöver finns det, framför allt i södra Sverige, ett stort antal mindre orter med omkringliggande, ganska välmående landsbygd, som i och för sig kan ha vissa problem men som har en god kontakt med de expansiva mellanstora städerna runt omkring. Ett litet speciellt område i Sverige, som kanske då och då brukar uppmärksammas och som utskottet brukar uppmärksamma, är sydöstra Sverige, där det finns ett 10-15-tal kommuner som dras med vissa långsiktiga strukturella problem. Där är kanske situationen i Blekinge ett speciellt problem. Frågan är då om denna bild av Sverige inger oro i dag och inför framtiden. Finns det någon möjlighet att förändra denna bild? I vilken utsträckning vill man förändra den? Finns det i så fall någon möjlighet att på olika sätt förändra denna bild och den verklighet som råder? Om dessa frågor handlar ju den regionalpolitiska debatten, både i vidare och kanske även i något snävare bemärkelse. Det finns ett par allvarliga problem som på något sätt måste få en lösning. Det ena är situationen i det norrländska inlandet. Problemen där är mycket speciella. Man har ett vikande näringsliv, en minskande och allt äldre befolkning och man får allt svårare att behålla ungdomarna i regionen. De stora avstånden medför också mycket speciella problem. Det krävs en kombination av generell politik och speciella insatser för att framöver klara dessa områden. Ingrid Hemmingsson kommer senare här i debatten att närmare utveckla moderata samlingspartiets ståndpunkt och förslag till politik när det gäller denna typ av problem. Ett annat problem — som enligt min mening ändå är något mera lustfyllt än norra inlandets problem — är de tendenser till överhettning som finns i vissa storstadsregioner. Vi märker dem framför allt i Storstockholmsregionen, med en överhettad bostadsoch arbetsmarknad samt vissa och ibland t.o.m. ganska betydande trafikproblem. Ibland får man ett intryck av att många debattörer menar att om man bara kan lägga locket på Storstockholmsregionen och kanske några andra storstadsregioner med hjälp av skatter och avgifter eller andra pålagor, så skulle man kunna lösa landsbygdens och glesbygdens problem. Jag tror att det är en utomordentligt förenklad syn. Det är en felsyn. Locket på eller någon form av straffavgifter på Stockholm löser inte på något sätt norra inlandets problem eller glesbygdens problem. Jag tror att det behövs en Prot. 1987/88:127 betydligt mer förfinad analys och mer genomtänkta lösningar än den typen av förenklad politik. Vi i moderata samlingspartiet får ibland kritik för att vi framstår som speciellt storstadsvänliga. Vi sägs bara bejaka storstadens tillväxt och vara ointresserade av de andra delarna av Sverige. Det är en helt felaktig bild. Den kan emellertid på ett sätt vara riktig så till vida att vi inte tror på locket-på-politiken, att skatter och avgifter skall läggas på storstäderna för att utvecklingen då på något sätt automatiskt skall bli bättre i andra delar av landet. Vi i moderata samlingspartiet vill dra nytta av den tillväxtkraft som finns i storstäderna och självfallet i Storstockholmsregionen. Det vore ju ett veritabelt slöseri för ett litet land som är beroende av internationella kontakter och internationell utveckling att avhända sig de möjligheter som en storstadsregion har att vara en kontaktpunkt länder emellan. I det sammanhanget brukar jag peka på att man på flera olika nivåer bör kunna resonera om detta med regional utveckling och regionalpolitik. Man kan ju just när det gäller storstadsregionerna se en internationell nivå, där länderna har ett samspel mellan storstadsregionerna där det finns en del internationella kontaktpunkter. Jag tror att det är farligt att ställa den nivån i motsatsförhållande till vad som finns inom ett land eller inom regioner i ett land. Jag menar att den livskraftiga storstadsoch huvudstadsregionen med internationella kontakter är nödvändig för vårt land, om det skall ha en chans att utvecklas. Inte minst i perspektivet av den EG-debatt, den anpassning och den utveckling i harmoni med EG:s inre harmoniseringsarbete som pågår är det nödvändigt för vårt land att för att inte halka efter kunna hålla en dynamisk, livskraftig storstadsregion som Stockholm levande och i dialog med andra internationella centra. Men för att storstaden, Storstockholm, skall ha möjlighet att fungera både som ett nationellt centrum och som en internationell kontaktpunkt måste det finnas utrymme och kraft för den typen av funktioner. I detta perspektiv ser jag överhettningstendenserna i Stockholmsregionen som ganska oroande.

I det avseendet finns det, tycker jag, anledning att fundera över vad man kan göra. Jag menar att den orimligt centraliserade statsförvaltningen i vårt land försvårar en positiv utveckling. Det finns under de gångna åren i och för sig många exempel på hur man flyttat ut ämbetsverk och på olika sätt försökt lätta på statsförvaltningen i Stockholm. Man kan emellertid konstatera att de utflyttningarna med några få undantag har varit ganska dåligt genomtänkta. Vi ser egentligen varje år exempel på utflyttningar som mer eller mindre tycks vara hugskott.

Den frågan kan också riktas till utskottets ordförande Lars Ulander, som sitter med i utredningen. Är man beredd att tillföra länen och regionerna beslutskompetens? Detta tycker jag är en utomordentligt central fråga. Är man beredd att se till att inte flytta ut ett verk från Stockholm till ett län, en tätort, utan att samtidigt föra ut ett antal beslutsfunktioner runt om i detta land? Är man från regeringspartiets sida beredd att ge sådana politiska signaler här i dag att det står klart att det, för att lätta på trycket i Storstockholmsregionen, är önskvärt med en kraftfull beslutdecentralisering, gärna kopplad till diskussionen om reformeringen av den statliga länsförvaltningen, något som man ibland gör mycket väsen av men som det kanske kommit ut mindre av än vad det har trumpetats och pratats om? Ett annat förhållande som säkert leder till ett tryck på Stockholmsregionen och som skapar en onödig inflyttning till Stockholm är helt enkelt — jag har uppfattat det så vid föredragningar — att Stockholmsregionen erbjuder för dåligt anpassad utbildning till de behov som föreligger. Man tvingas, för att uttrycka det enkelt, importera utbildad arbetskraft, eftersom utbildningsmöjligheter saknas. Utbildningen är dåligt dimensionerad och dåligt anpassad till regionens näringsliv och dess behov. Det finns all anledning för Stockholmspolitiker att litet grand fundera över om det inte är dags att göra vissa omdisponeringar. Herr talman! Det finns två problem som lätt uppkommer och som nästan ständigt dyker upp i den regionalpolitiska debatten: inlandets, glesbygdens problem och överhettningstendenserna i storstäderna. Jag tror att man borde försöka pröva en mycket mer kreativ väg när det gäller att avlänka tillväxten i Stockholm än locket-på-metoden med avgifter och administrativa regleringar. Jag är övertygad om — och moderata samlingspartiet skulle gärna se en sådan politik förverkligad — att man bör försöka dra nytta av de mellanstora städernas, tätorternas och regionernas tillväxt, aptit och ambition att växa och fungera som regionala centra runt omkring i landet. Då kommer man att kunna se dem som alternativ till storstäderna och finna det meningsfullt att utveckla och utvecklas i de regionerna. Jag menar att det finns skäl för industriministern att redovisa sin syn på hur man i positiva banor skulle kunna ge signaler om att man tillsammans med en generell politik också markerar viljan att bygga upp en långsiktigt strategisk infrastruktur för de mellanstora svenska städerna och tätorterna. En lång rad studier och alla erfarenheter pekar ju på att det finns ett antal strategiska faktorer just för regioner som visar en positiv utveckling. Finns dessa faktorer, finns det också en stark dynamik och tillväxtkapacitet. Saknas dessa, då gäller motsatsen. Om man vill föra en diskussion om utveckling för hela Sverige och inte bara diskutera glesbygdsfrågorna, kan det finnas skäl att se vad det är för kvaliteter som bör byggas in i det strategiska utvecklingsarbetet. Först och främst är det närhet och tillgänglighet som är viktigt. Utan tillgänglighet ligger man definitionsmässigt vid sidan om. Har man tillgänglighet för persontransporter, godsoch varutransporter, dataoch telein Prot. 1987/88:127 formation, är det helt klart att man finns med i systemet. Det gäller både inom ett land och mellan länder. Det gäller att göra strategiska, offensiva investeringar. Min bedömning är att när det gäller flyget, järnvägen, vägarna kommer det att vara nödvändigt att göra utomordentligt stora infrastrukturella investeringar de kommande 15-20 åren. Vi i moderata samlingspartiet är också övertygade om att de nationella budgetsystemen icke kommer att kunna klara av att få fram så mycket pengar utan att det behövs en kombination av statliga pengar i budgetsystemet och enskilt kapital. Om vi av ideologiska eller andra skäl, som socialdemokraterna kanske har en tendens att göra ibland, definitionsmässigt utestänger det enskilda kapitalet från de infrastrukturella investeringarna, kommer de att göras i alldeles för långsamt tempo. Vi kommer att få flaskhalsar i storstadsregionerna, och vi kommer inte att kunna utveckla de mellanstora städerna på det sätt som vore möjligt om det kapitalet finge nå fram. Vi behöver investera stora summor inom exempelvis flyget och i fyrstadsregionen. Vi behöver pengar till Karlstadsregionen. Många stora kommunala flygplatser känner sig orättvist behandlade. Det skulle vara mycket intressant om industriministern med sin stora kännedom om de interna problemen — måhända också glädjeämnena — i Storstockholmsregionen kunde utveckla sin syn på frågan om Tullinge flygplats. Kommer den att vara till gagn för den nationella utvecklingen? På vilket sätt kommer förverkligandet av en flygplats i Tullinge, oaktat vem som kommer att vara huvudman, enligt industriministern att påverka utbyggnaden av Arlanda? Hela Sverige utanför Stockholm efterfrågar och ställer en utbyggnad av Arlanda som ett absolut krav för att över huvud taget diskutera ytterligare flygplatsinvesteringar i Storstockholmsregionen. Industriministern och hans statsekreterargrupp måste ju rimligtvis ha en utomordentlig insikt i dessa frågor, och det kunde därför vara intressant att få de frågorna belysta i en regionalpolitisk debatt. På samma sätt är det nödvändigt att vi får en god kompetensnivå och att kompetensutveckling sker i de här regionerna. Har man kunskap och kompetens då kan man fatta beslut, då kan man ge någonting, då får man kunskap och kompetens tillbaka. Det finns ju i dag i närheten av universitet och högskolor ute i landet en stor och växande kompetens och en vilja att skaffa sig ytterligare kompetens via både nationella och internationella kontaktnät. Även om vi formellt har ett visst antal universitet i dag, kommer utvecklingen under 1990-talet gradvis att leda till en uppluckring och till att gränsdragningen mellan de större högskolorna, de som i dag kallas för regionala, och universiteten blir alltmer flytande. Det skulle inte heller förvåna mig, herr talman, om vi före sekelskiftet har ytterligare ett antal fullvärdiga universitet, som just har möjlighet att bygga upp och utveckla sitt kompetensnät och sin kompetens för att utveckla regioner i sin helhet. Det är också viktigt att ha beslutskompetens i regionen — jag har varit inne på detta tidigare —, att inte tvingas avvakta beslut från Stockholm, som det schablonmässigt heter, utan att kunna fatta sina egna beslut. Det är också viktigt att de kreativa miljöerna utvecklas runt omkring i landet. Detta gäller både inom arbetslivet, näringslivet, fritidssektorn och kulturlivet. Det är viktigt att ha en bred och allsidig arbetsmarknad — och det har man i de här Prot. 1987/88:127 mellanstora städerna och regionerna. De har en bred och differentierad 26 maj 1988 arbetsmarknad, som kan ge båda makarna arbete om det är ett hushåll som flyttar. Detta är annars ett stort problem på de små orterna. Det finns ofta tillgång på arbetskraft, vilket bör vara ett ganska oslagbart konkurrensmedel under 1990-talet, då just utbildad arbetskraft kommer att bli en bristvara. I de mellanstora städerna bör också rimligtvis bostadssituationen kunna lösas på ett bättre sätt än i storstadsregionerna. En annan tillgång för de här regionerna bör också vara att de samfällt kan vara med och länka av en del tillväxt från storstäderna. Det är också viktigt att man har en god konkurrenskraft, ett gott kostnadsläge. Det är därför vi moderater föreslår sänkta socialoch egenavgifter i stödområdena A och B för att kompensera vissa handikapp i de regionerna. Rimlig skatteutjämning är också viktig liksom ett regelsystem som ger större frihet att fatta beslut. De höga marginalskatterna försvårar uppenbarligen situationen i regioner med något tunnare arbetsmarknad, där man ibland tvingas ha enförsörjarsystemet inom familjen. Det nuvarande skattesystemet kanske tvingar familjerna att avstå från att flytta. Herr talman! De mellanstora städerna besitter många av de här kvaliteterna, och vi skulle kunna ge dem klara politiska signaler. Både den offentliga beslutsapparaten och näringslivet skulle kunna ges väldigt goda möjligheter att utvecklas och därmed att på ett positivt sätt lätta på trycket i storstadsregionerna, samtidigt som framför allt Storstockholmsregionen skulle kunna få utveckla sina specifika uppgifter som huvudstadsregion, som internationell kontaktpunkt och som centrum i relationerna med omvärlden. Herr talman! Jag har uppehållit mig ganska länge vid någonting som traditionellt kanske inte upplevs som regionalpolitik. Jag har tidigare sagt att regionalpolitik i mer snäv bemärkelse, där man diskuterar det industripolitiska stödet och de regionalpolitiska stödformerna, blir allt mindre intressant i framtiden. Det kommer att finnas ett behov av ett sådant stöd i framtiden, och hur det stödet skall se ut kommer den regionalpolitiska utredningen att närmare studera. Det nuvarande stödet är oöverskådligt och fullt av motsägelser. Det finns all anledning att förenkla det. I avvaktan på att utredningen kommer med förslag som vi kan fatta beslut om i riksdagen, har moderata samlingspartiet framlagt förslag om att ersätta lokaliseringsbidraget, lokaliseringslånen, sysselsättningsstödet och offertstödet med s.k. riskgarantilån. Genom sådana skulle vi på ett mycket smidigt sätt fånga upp de problem som företag och särskilt nyföretagarna har i dessa områden. Vi återkommer med förslag om sänkta egenavgifter, socialförsäkringsavgifter, med 10 96 i stödområde A och med 3 26 i stödområde B-— allt i syfte att få ett mera robust näringsliv som kan konsolideras ekonomiskt och därmed på sikt skapa förutsättningar för nya anställningar och nyinvesteringar. Avslutningsvis har vi efter ett antal år höjt det s.k. länsanslaget till en rimlig nivå, 690 milj.kr., men jag tycker att jag ser oroande tecken, herr talman. Det skulle därför vara intressant om både Lars Ulander och industriministern, i det inlägg som jag utgår från att industriministern kommer att göra, tar upp denna frågeställning: Tror socialdemokraterna på 1 fördela? Är de signaler som vi ser i Norrbottenspropositionen, där vissa pengar anslås direkt till den och den kommunen, ett sätt att luckra upp länsstyrelsens beslutskapacitet? Är detta egentligen inte en misstroendeförklaring mot exempelvis länsstyrelsen i Norrbotten som nu reformeras på det ena och andra sättet? Är det inte ett misstroendevotum mot denna länsstyrelse att inte tilltro den möjligheten att dela ut pengar till exempelvis Arjeplog, till Kalix, Gällivare och till Kiruna? Man måste ju ställa frågan: Om man har beslutskapacitet, beslutsunderlag och förmåga att prioritera, varför tillerkänner inte då den socialdemokratiska regeringen den socialdemokratiska majoriteten i länsstyrelsen i Norrbotten den förmågan? Propositionen om Norrbotten är ett underkännande, industriministern, av den förmågan, och det skulle vara utomordentligt intressant att höra industriministerns reaktion på dessa påståenden, herr talman. Propositionerna ger ett klart misstroende mot styrelsens förmåga att prioritera. Herr talman! Jag har försökt att teckna en bild av Sverige som vi moderater upplever den, med problemen i inlandet, med vissa överhettningstendenser i storstaden och med en möjlighet att på ett positivt sätt avlänka tillväxt till de mellanstora svenska städerna för att ge utrymme för annat i Stockholm. De mellanstora städerna får då möjlighet att på ett bättre sätt samspela med småorter och landsbygden runt omkring. Detta innebär att vi måste föra en politik som avreglerar effektivare, vi måste föra en mycket kraftfull decentralisering av den statliga förvaltningen på det sätt som vi föreslår, nämligen en funktionsdecentralisering. På sikt, framemot sekelskiftet, måste vi bygga upp en mycket mer robust struktur på ett antal orter i Sverige, via strategiska investeringar i kommunikationer, kompetensutveckling m.m. Då har vi chans att få ett Sverige som är i bättre balans och som kan leva bättre. Det är vad vi förordar. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som moderater har undertecknat.

Herr talman! De regionala balansproblemen har förvärrats. Befolkningen i storstadsregionerna, främst Stockholmsregionen, ökar kraftigt medan situationen är den motsatta i bl.a. skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. Särskilt bekymmersam är situationen i de delar av regionerna som under lång tid haft svårigheter att hålla befolkningssiffrorna uppe, dvs. främst de inre delarna av Norrland. Vi kan se tendenser till överhettning i våra storstadsområden samtidigt som utflyttningen ökar från andra delar av vårt land. Man framhåller också i den förra regionalpolitiska utredningen, som lade fram sitt betänkande år 1984, bl.a. att den ökning som kan väntas i Stockholmsregionen måste ske till priset av en tillbakagång av sysselsättningen i andra delar av landet. Det är uppenbart, sade utredarna, att en sådan utveckling innebär risk för betydande nationella spänningar i olika delar av landet. Det finns också forskarrapporter som uttrycker samma farhågor som den regionalpolitiska utredningen. Man ser framför sig en framtida expansion som i hög grad är koncentrerad till ett fåtal regioner och orter, i huvudsak i anslutning till högskoleområdena. En av orsakerna till den befarade utvecklingen är själva karaktären hos de delar av näringslivet som för närvarande är i snabb utveckling. Vi står inför en ny situation där strukturrationaliseringen inom traditionella näringar kombineras med introduktionen av ny teknik inom informationsbehandling, biokemi och andra ”kunskapsintensiva” eller ”högteknologiska” områden. Även tjänstesektorn är betydelsefull i detta sammanhang. Den privata tjänstesektorn utvecklas mycket snabbt, främst i storstadsområdena. Det finns all anledning att anta att såväl den ekonomiska som den tekniska utvecklingen framöver kommer att ske i allt snabbare takt. Sannolikt ser vi i dag endast början på de möjligheter som den nya tekniken kommer att föra med sig. Samtidigt ser vi hur världsmarknaden internationaliseras, bl.a. genom att kapitalströmmarna rör sig allt snabbare. I detta läge är det en styrka, även för ett litet land som Sverige, att upprätthålla mångfald och flexibilitet i vad gäller miljöer för nytänkande. Alltför kraftig koncentration riskerar att leda till sårbarhet. Med ökade möjligheter att mobilisera lokala resurser och ta till vara lokal initiativkraft nås en ”riskspridning”, som kan vara till gagn för riket som helhet. Regionalpolitiken handlar följaktligen inte endast om ”Norrlandsproblem”. Den handlar också om hur riket som helhet skall kunna undgå en alltför kraftig koncentration av människor, verksamheter och resurser till ett mycket litet antal befolkningstäta regioner. Orsakerna till detta skall bl.a. sökas i det faktum att tillväxten i dag i hög grad sker inom tjänsteoch informationsområdet samtidigt som industrin genomgår en strukturrationalisering. Därigenom tenderar arbetstillfällena att fördelas ojämnt. Samtidigt förekommer rekryteringsproblem — icke minst beträffande utbildad personal —i många delar av landet. Vi har poängterat att dessa förhållanden ändå inte får leda till att ambitionsnivån i regionalpolitiken minskas. Den förändrade situation som regionalpolitiken i dag har att möta ställer nya krav. De områden som ibland räknas som liggande vid sidan om den egentliga regionalpolitiken kommer att få än större betydelse. Det gäller t.ex. infrastruktur och utbildning. Från folkpartiets sida föreslår vi en regionalpolitik som lägger större vikt vid mobilisering av resurser än traditionell lokaliseringspolitik. Mot denna bakgrund blir områden som utbildning, kommunikationer och kulturutbud centrala inslag i regionalpolitiken. I vad gäller stödsystemet hävdar vi att centralt givna stöd i ökad utsträckning bör bygga på generella principer. Bl. a. föreslår vi att sänkta sociala avgifter skall gälla all icke-offentlig verksamhet i stödområde A. Sysselsättningsstödet i stödområde C föreslår vi från folkpartiet återinfört. Beslut i regionalpolitiska frågor bör dessutom decentraliseras. Därför föreslår vi möjligheter till friare användning av länsanslaget. Vidare framförs kravet att öppna stödsystemet för fler verksamheter än i dag. Regionalpolitiken måste framöver i ökad utsträckning inriktas på att stödja nyskapande och kreativitet på lokal och regional nivå. Målet måste vara att ytterligare understödja miljöer för nyföretagande och egna initiativ även utanför storstäderna. Herr talman! Folkpartiet, centern och moderaterna har i en gemensam reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande angivit vissa riktlinjer för regionalpolitiken. Vi menar att den socialdemokratiska politiken har bidragit till att koncentrationstendenserna i landet har förstärkts. Den allmänna politiken har präglats av en centralistisk inriktning, vilket medfört att Sverige i dag kan sägas vara mer centraliserat än någonsin. Enskilda människor kan i mindre utsträckning påverka beslut som rör dem själva. Detta hari sin turlett till en för stor passivitet, där man väntar på att politiker, myndigheter och offentliga serviceorgan försöker lösa problemen. Vi anser att vi mera måste förlita oss på enskilda människors initiativ och ge dem chansen att förverkliga sina idéer. Här handlar det bl.a. om möjligheter att pröva verksamheter i alternativa former. Av avgörande betydelse för en förbättrad regional balans är sålunda att den övergripande politiken ges en inriktning som stimulerar till enskilda initiativ och en dynamisk utveckling av näringslivet. Därmed ökar förutsättningarna att skapa arbetstillfällen även i de mindre glesbygdskommunerna. I det här sammanhanget kan jag inte gå förbi löntagarfonderna. Det är uppenbart att fonderna haft en hämmande effekt på företagsamhetens utveckling. Det har också visat sig att fondernas hittillsvarande placeringar ofta gått stick i stäv mot de regionalpolitiska strävandena. Deras placeringar riktas i stor utsträckning mot de redan starka regionerna och de största företagen. Vår uppfattning är också att regeringen alltför ofta i samband med företagsstöd m.m. prioriterar de befolkningstäta regionerna och storföretagen. Som exempel härpå kan nämnas de osedvanligt stora belopp som satsats från regeringens sida för att få till stånd bilproduktion i Malmö och Uddevalla. De summor det handlar om för varje nytt arbetstillfälle vågar inte ens regeringen tala högt om — eller man kanske inte riktigt vet hur stora de är. Samma intresse har regeringen tyvärr inte visat de mindre orterna ute i landet, där nedläggningen av t.ex. sågverk och verkstäder ofta slår hårdare på ortens arbetsmarknad än vad fallet varit i varvsregionerna. Det är viktigt att man inte låter rubrikerna styra ens handlande i så väsentliga rättvisefrågor. Regeringen kan också bidra till en förbättrad regional balans genom att mer målmedvetet decentralisera den statliga verksamheten. Alltför många statliga myndigheter och affärsverk har en stor del av verksamheten förlagd till Stockholm, trots att den nya tekniken bör kunna underlätta en decentralisering av verksamheten. Inom länen bör bl.a. länsstyrelserna och de statliga myndigheterna beakta behovet av en inomregional balans. Detta gäller såväl befintliga som nytillkommande verksamheter. Vidare krävs en förbättrad sektorssamordning för att undvika att enskilda myndigheter fattar beslut som står i strid med den regionalpolitiska målsättningen. Det bör t.ex. inte få ske att televerket av strikt affärsmässiga skäl vill dra in den enda telefonkiosken i en glesbygdsort samtidigt som länsmyndigheten och kommunen anstränger sig till det yttersta för att hålla verksamheten uppe. Den s.k. statssekreterargruppen borde enligt vår mening ha kunnat åstadkomma betydligt mer på detta område än vad som hittills varit fallet. De regionalpolitiska stödinsatserna anser vi bör vara mer generella och ges Prot. 1987/88:127 en mer decentralistisk inriktning. Besluten bör i största möjliga utsträckning 26 maj 1988 fattas ute i länen och mindre här i Stockholm. De regionala utvecklingsinsatserna ger de regionala myndigheterna möjligheter att starta projekt som innebär att de lokala krafterna kan utnyttjas och stimuleras till egna initiativ. Det var därför mycket positivt att den samlade oppositionen förra våren trots socialdemokraternas och industriministerns envetna motstånd kunde genomdriva att detta anslag höjdes med 200 milj.kr. Nu har även regeringen insett att man bör ligga åtminstone på den nivån. Man kan därför säga att beslutet förra våren fått långsiktiga effekter. Regeringen hade nog aldrig lagt sig på den här nivån i anslaget i år, om inte riksdagen fattat sitt beslut om en radikal höjning förra året. Herr talman! De mångomtalade 300 miljonerna för strukturinsatser under en treårsperiod förbleknar vid denna jämförelse. Vidare anser vi i folkpartiet att det var fel av regeringen att av besparingsskäl rycka undan ett så pass bra regionalpolitiskt verktyg som sysselsättningsstödet till utsatta kommuner — bl.a. i Bergslagen och norra Dalsland. Exempel på nyskapande och kreativa miljöer finns också utanför de större städerna. Kreativitet i dessa fall kan man bygga bl.a. på de normer som gäller även på mindre orter. Det finns goda exempel på att man kan stimulera egna initiativ och eget företagande. Dessutom finns det en framåtanda som inte kan kommenderas fram från central nivå, eftersom den i hög grad måste växa fram underifrån. Vad staten och myndigheter kan göra är att underlätta en sådan framväxt genom att skapa gynnsamma förutsättningar för den. I det sammanhanget blir, som jag har sagt tidigare, utbildningsväsendet och annan infrastruktur centrala inslag.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 Därför är det viktigt attt.ex. persontransportstödet också gäller småföretag och hantverkare med egna företag: Vi tror alltså att det är viktigt att understödja sådana miljöer för nyföretagande och egna initiativ även utanför storstadsregionerna. Vi bör därför satsa ännu mer på infrastrukturen, dvs. på kommunikationer och högre utbildning. Det är två viktiga axlar i en framtida regionalpolitik. Det är också väsentligt att landsbygden hålls levande. Vi tycker således att det är positivt att utskottet ställer sig bakom den motion där man kräver en förstärkning av insatserna för de pågående landsbygdskampanjerna. Det är bra att de extra miljoner som nu beviljas kan säkra ett framgångsrikt och angeläget kampanjarbete. Vi i folkpartiet har vid flera tillfällen framhållit hur viktigt det är att det finns ett rikt kulturliv även utanför storstadsregionerna. Därför bör sådana här frågor ägnas särskild uppmärksamhet. Herr talman! I betänkandet behandlas storstadsregionernas utveckling. I 15 Prot. 1987/88:127 en gemensam borgerlig reservation pekar vi reservanter på konsekvenserna av den snabba tillväxten. Jag tänker då på överhettningen på bl.a. bostadsoch arbetsmarknaden. Miljömässigt negativa effekter har varit ofrånkomliga. Vi föreslår därför att den regionalpolitiska utredningen studerar dessa frågor. Jag vill samtidigt framhålla att det är viktigt att vi inte skapar ett motsatsförhållande när det gäller de utvecklingscentra som våra större städer ändå utgör. Utan tvivel finns det verksamheter som är beroende av de stora utbildningsinstitutionerna och de speciella kontaktytor som hör samman med de större städerna. Den regionalpolitiska utredningen — som riksdagen, efter förslag från folkpartiet, förra våren fattade beslut om — har nu kommit i gång med sitt arbete. Arbetet är omfattande och brett upplagt. Men den tid som står till utredningens förfogande är knappt tilltagen. Med anledning av att folkpartiet har uttryckt oro för arbetets genomförande utgår utskottet — det framgår av betänkandet — från att utredningen ges erforderliga resurser, så att den kan klara av sitt arbete. Jag vill med anledning av detta utskottets uttalande fråga industriministern: Är industriministern beredd att här i kammaren lämna en garanti för att utredningsarbetet ges de resurser som behövs för att arbetet skall kunna klaras av på ett bra sätt? Herr talman! Jag har i mitt anförande pekat på den regionala obalansen och på hur problemen borde kunna lösas. Här har självfallet den regionalpolitiska utredningen en mycket stor betydelse. Men den gemensamma reservationen bör också, enligt min mening, utgöra en god grund när man skall gripa sig an de regionalpolitiska problemen. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation 1 samt till övriga reservationer som folkpartiet har medverkat till. Sigge Godin och Isa Halvarsson kommer senare i denna debatt att anföra de goda skäl som finns för kammaren att stödja dessa reservationer. Om 60-talets regionalpolitik handlar om lokalisering, måste 80 och 90-talets regionalpolitik handla om mobilisering. Men det handlar också om att tillåta ökad flexibilitet, om att bygga politiken på öppenhet för variationer och skilda lösningar i olika delar av landet. Herr talman! Regionalpolitik är någonting svårt. Det finns inget facit vare sig i Sverige eller i andra länder. Vad som krävs är ett tålmodigt, långsiktigt arbete som bygger på goda analyser med realistiska förutsättningar och där de generella medlen dominerar när det gäller metoderna, där regionalpolitiken blir ett komplement till en sund samhällsekonomi och där ett positivt näringsklimat bereds utrymme. Först när detta förverkligats kan vi uppnå de högtidliga målen, att alla medborgare i hela landet skall erbjudas möjligheter till arbete, bostad och god miljö.

Herr talman! Dagens debatt gäller frågan: Skall hela Sverige leva, eller skall den stenhårda socialdemokratiska centraliseringsoch koncentrationspolitiken fortsätta? Den frågan är av stor betydelse i kommande val. Vårt land har ju under snart sex år fått känna på socialdemokratisk regionalpolitik, eller brist på regionalpolitiskt ansvar. Många kommuner —- = Prot. 1987/88:127 ja, mer än tre fjärdedelar av vårt land — har farit mycket illa av den förda 26 maj 1988 socialdemokratiska politiken. Stora områden, ofta samma områden som drabbades hårt av socialdemokraternas 60-talspolitik, har förlorat mer än en tjugondel av sin folkmängd sedan 1982. De har förlorat sina ungdomar, och ofta rör det sig om välutbildade ungdomar. Kvar blir de gamla. Eftersom livet inte är evigt, kommer det under de kommande 10—15 åren att ske ett formligt befolkningsras i stora delar av vårt land, om den socialdemokratiska koncentrationspolitiken får fortsätta. Det är nu dags att, som sagt, efter sex år av socialdemokratiskt styre sätta betyg på regeringens regionalpolitik. All tillgänglig statistik, alla analyser av regeringens politik och verkligheten sådan människor upplever den gör att betyget inte kan bli annat än klart underkänt. Grundfelet med den samlade regeringspolitiken — det gäller alltså samtliga departement samt under regeringen lydande centrala verk av olika slag — är att var och en för sig inte tar regionalpolitisk hänsyn och ansvar i sina förslag. För två år sedan skulle industriministern lösa problemet med det regionalpolitiska rådet. Oppositionen förstod att det var skenfäktning. Och mycket riktigt: Industriministern kallar inte ens rådet till sammanträden numera. Den regionalpolitiskt anvarige ministern vilseledde riksdagen när han gjorde ett stort nummer av det regionalpolitiska rådet. Inga grundläggande problem har nämligen blivit lösta i det rådet. Sedan skulle den samordnade statssekreterargruppen klara samordningen mellan departementen, så att också vissa smulor av den samlade budgeten skulle komma utsatta regioner till del. Statssekreterargruppen fick ingen smakstart. Industriministern och andra i regeringen gick ut och talade fullt riktigt om vikten av att ny teknik och kvalificerade tekniker kom hela landet till del. Samtidigt satte statssekreterargruppen in all kraft på, som det hette, ”den största värvningskampanjen någonsin” för att värva högutbildade tekniker från utsatta områden till rikets mest teknikertäta område, Stockholm. Ord och handling har alltså inte följts åt under dessa båda valperioder — och på den vägen är det! Statssekreterarna förmodas lyda sina överhuvuden statsråden. Regeringen och den regionalpolitiskt ansvarige ministern är alltså skyldiga till att strömmen av koncentrationsförslag fortsätter att komma från regeringens sida. Herr talman! Centerpartiet har lagt fram ett budgetalternativ för nästa år som kommer att bryta koncentrationsutvecklingen ifall förslaget får riksdagens stöd. I motsats till regeringen anser vi att huvuddelen av resurserna till en fullgod regional utveckling måste komma inom ordinarie budget från vart och ett av departementen. Men eftersom regeringspolitiken under sex år så starkt har utarmat tre fjärdedelar av riket begär vi i det kortsiktiga perspektivet också att särskilda riktade insatser måste tillföras Norrlands inland och mellanbygder, delar av Bergslagen samt delar av sydöstra Sverige. Regeringen har i och för sig lagt fram paket som berör några Bergslagskommuner och mycket marginellt Västerbottens inland. Centern har dock noterat att cirka femtiotalet av de av regeringspolitiken mest drabbade 17 Prot. 1987/88:127 kommunerna har kommit helt utanför. Det är för dessa kommuner som centern begär ett nytt paket. Kersti Johansson kommer senare att beröra sydöstra Sverige. En hög utbildningsnivå är en viktig grund för en positiv utveckling. Centern föreslår därför nya små högskolor. Vi föreslår breddning och utbyggnad av de små högskolor som redan finns. Vi föreslår att fasta forskartjänster inrättas vid de mindre högskolorna. Centern satsar på att de små högskolorna skall utvecklas till regionala utvecklingscentraler. Vi föreslår också att vidareutbildning på s.k. mellannivå baserad på gymnasier och regionala högskolor skall utvecklas i snabb takt. I bilden av att hela landet skall utvecklas spelar nyföretagande och småföretagande stor roll. Regeringens politik har lett till att de allra största och rikaste företagen har fått de stora stödpengarna. Politiken har också lett till att storföretagen betalar mycket mindre i skatt än de små företagen. Det är bl.a. med små och medelstora företag som vi i centern skall bygga upp ett decentraliserat samhälle. Av dessa skäl och av rättviseskäl har centern bl.a. föreslagit att inga arbetsgivaravgifter skall tas ut på första basbeloppet. Det innebär att småföretag och nystartade företag får mer än 10 000 kr. i avgiftsminskning. Småföretagen betalar också i dag en stor del av storföretagens högre sjukfrånvaro. Centern föreslår en halverad socialförsäkringsavgift på en lönesumma på 500 000 kr. Det innebär 25 000 kr. i lägre avgifter för småföretag. Detta är en rättvisefråga för alla småföretag och en väsentlig bit i en bättre småföretagsutveckling. Centerpartiet föreslår också att den regionalpolitiska utredningen får i uppdrag att undersöka och föreslå differentierade arbetsgivaravgifter. Bl. a. bör man noga studera Norge. Nordnorge har mindre än en tredjedel av Oslos arbetsgivaravgiftsnivå. Inom samma ekonomiska ram bör alltså den regionalpolitiska utredningen föreslå ett differentierat avgiftssystem. Ett sådant system skulle verksamt bidra till en bättre regional balans. Genom vår syn på småföretagen skyddas småföretagen också i de regioner som får den högsta avgiftsklassen. Ett annat viktigt område är kommunikationerna. Även här har centern ett eget förslag. Vi föreslår att länsvägnätet — det långa vägnätet — under en tioårsperiod skall rustas upp. Vi anser att återstående grusvägnät skall förstärkas och beläggas.

Detta, ärade riksdagsledamöter, är ett förslag för framtidstro och ett förslag med god nationalekonomi. I förbifarten vill jag påminna om centerns satsning på enskilda vägar — det lilla lilla vägnätet. Jag vill också påminna om vårt förslag om snabbtågbanenät. Det är ett förslag om en satsning på det bästa av ny teknik, nämligen snabbhet, energisnålhet, bekvämlighet och miljövänlighet — en spjutspets för åren efter 2000. Ett nordiskt snabbtågbanenät skulle ge styrka till de ca 23 miljoner människor som arbetar och bor inom Norden. Herr talman! Ett annat rättviseförslag är att en liten del av vattenkraftsvinsterna skall stanna i ”värdkommunerna”. Vattenkraften ger i dag stora vinster. Närapå ingenting stannar i de regioner som har satt till mycket stora naturvärden. Vinsterna går till andra områden, De områden som producerar huvuddelen av vattenkraften/vattenkraftsvinsterna kallas i dag stödområden. Detta är en felaktig benämning. Dessa områden tillför varje år folkhushållet mång-mångmiljardbelopp och får några futtiga miljoner i regionalpolitiskt stöd. Det är i verkligheten dessa s.k. stödområden som stöder övriga Sverige — oss alla — med mångmiljardbelopp. Centern anser därför att 1 öre/kWh fr.o.m. den 1 juli skall gå tillbaka till vattenkraftskommunerna samt att Vattenfall skall regionaliseras i fem regionala bolag med lokala styrelser. Detta är ett rimligt och viktigt förslag. De områden som har satt till stora naturvärden skall ha en återbäring. Ett annat område med stor regionalpolitisk betydelse är skattesystemet. Centern har under många år krävt ett rättvisare kommunalskattesystem. Staten betalar årligen ut ca 40 miljarder i s.k. specialdestinerade bidrag till kommunerna. Det finns också ett statligt kommunalskatteutjämningssystem. Centern anser att endast storleken på det kommunala serviceutbudet och den kommunala effektiviteten skall påverka kommunalskattens nivå. Vi vill finansiera en bättre kommunalskatteutjämning genom att föra över specialdestinerade bidrag till utjämningssystemet. Det synsättet ger rättvisa och på köpet stora regionalpolitiska effekter. I dag har ofta kommuner med relativt lågt serviceutbud höga kommunalskatter. Centerpartiets syn skulle innebära en väsentligt jämnare kommunal utdebiteringsnivå. Vår syn innebär också att ett antal miljarder kommer utsatta delar av vårt land till del. Socialdemokratiska kongresser brukar ha denna syn, men den socialdemokratiska regeringen handlar tvärtom. Centern föreslår också höjda grundavdrag i det statliga skattesystemet. Höjt grundavdrag är mycket bra för lägre inkomsttagare. Även det förslaget från centern ger kraftfulla regionalpolitiska effekter. Centern vill också kraftigt minska antalet centrala verk. Genom att avskaffa centralstyrning och specialdestinerade bidrag är detta fullt möjligt. I dag finns i princip samma kompetens ute i kommuner och län som det finns centralt. Besluten skulle genom en decentralisering av befogenheter kunna ske snabbare, byråkratin skulle minska och ur regionalpolitisk synpunkt skulle tiotusentals arbetstillfällen tillfalla kommuner och län. Stora administrativa besparingar skulle också bli en följd av detta. Centern noterar att moderater och folkpartister delar denna vår grundinställning. Ett annat regionalpolitiskt viktigt förslag är centerns, folkpartiets och moderaternas förslag om vårdnadsbidrag. Det är ett stort rättviseförslag, och det skulle också medföra positiva regionalpolitiska effekter i storleksordningen minst 3 miljarder kronor. Ytterkantskommuner har ofta en hög andel barn utanför kommunal barnomsorg. Nästan alla av dessa kommuner har också i stort sett de lägst kommunala barntillsynstäckningarna i sina ytterområden. Vi i centern noterar med tillfredsställelse att moderater och folkpartister också i denna fråga delar vår inställning. Herr talman! Herr industriminister! Landsbygd 90-kampanjen pågår. ”Hela Sverige skall leva!” är ett bekant uttryck. Jag har tidigare i en interpellation till den regionalpolitiskt ansvarige ministern påpekat att i ord hörs det bra, men i verkligheten fattar regeringen beslut på beslut som går stick i stäv mot kampanjen, trots att Thage G Peterson själv är en nationell förebild. Exempel på felaktiga beslut är: — Regeringen har drivit igenom slopat sysselsättningsstöd i stödområde C. — Regeringen har försämrat skatteutjämningen för utsatta kommuner. — Regeringen har slopat stödet till investeringar i alternativa energikällor. — Regeringen har avsevärt minskat pengarna till länsvägnätet. — Regeringen har väsentligt minskat stödet till enskilda vägar. — Höjd kilometerskatt och höjd bensinskatt drabbar mest landsbygden och mindre orter. — Regeringen tar bort ca 2 000 kvinnliga arbetstillfällen från församlingarna genom att folkbokföringen omorganiseras. Omorganisationen kostar ca 250 milj.kr., pengar som kunde ha gått till landsbygdsutveckling i stället för till landsbygdsavveckling. — Regeringens politik leder till att cirka femtiotalet mindre försäkringskassekontor läggs ned. Sammantaget har regeringen på kort tid fattat cirka femtiotalet beslut som går landsbygd och småorter emot. Det är mycket svårt att hitta ett enda beslut som är till landsbygdens och de små orternas fördel. Centern föreslår att 100 milj.kr. nu avdelas till konkreta projekt för landsbygdsutveckling. Kersti Johansson kommer senare här i dag att beröra denna fråga. Regeringens politik har lett till en betydande överhettning av främst Stockholmsområdet. Hela den ekonomiska politiken, inflationsbekämpningen m.m. kommer att misslyckas just på grund av regeringens koncentrationsoch centraliseringspolitik. I dag står över hundratusen personer — främst ungdomar — utan bostad i Stockholm. Helt oskäliga insatsbelopp begärs av unga bostadssökande. Planerare och koncentrationspolitiker vill bebygga grönområden. Bilköerna växer. Miljön försämras snabbt. Enligt centerns mening måste den snabba Stockholmsexpansionen bromsas, och man bör i stället satsa på bostäder för bostadslösa stockholmare samt på en bättre miljö för redan boende. Centern föreslår därför en investeringsavgift på 25 26 på kontorsoch industribyggande i delar av Stockholmsområdet. De pengar som dessa avgifter ger skall sedan gå tillbaka till regionens bostadsbyggande och till nödvändiga miljöåtgärder. Herr talman! Centerpartiets politik är bra för 99,9 96 av alla stockholmare. De enda som behöver oroas av vårt förslag är de många nya mångmiljonärer, ja, miljardärer, som blivit förmögna just på socialdemokraternas koncentrationspolitik. Med vår politik som leder till balans kommer bostadslösa ungdomar att kunna komma över lägenheter till rimliga priser. Alla stockholmare — även socialdemokraternas nya miljardärer — kommer att få bättre miljö. Stockholmarna får behålla en grön stad. De slipper hundratals kommande Klara Strands-diskussioner som med nödvändighet tvingas fram om Thage G Peterson tillsammans med regeringen får fortsätta att föra sin politik. Kort sagt, spekulanterna far illa förmögenhetsmässigt, men de får det Prot. 1987/88:127 bra miljömässigt. Alla andra far bara väl av centerpartiets förslag. 26 maj 1988 Vårt förslag har vi hämtat från Finland. Finland styrs i dag av en koalitionsregering bildad av högerpartiet, socialdemokraterna och folkpartiet. Finland har sedan början av 60-talet skött sin ekonomi väl. Vid den tiden var den finska standarden mycket låg i förhållande till den svenska. I dag har den standarden hunnit i kapp eller är på väg förbi vår svenska. Varför? Jo, man månar om en balanserad ekonomisk utveckling med måttlig inflation. Detta är huvudorsaken till den finländska regeringens beslut om investeringsavgifter med 25—40 96 i ”heta” regioner. Den finska centern sitter inte i den finländska regeringen, men det gör i dag företrädare för det finska folkpartiet, högerpartiet och socialdemokraterna. Jag vill då fråga: Tror inte svenska folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna att de finländska partibröderna är rätt så kloka? Facit säger att de har varit mycket klokare än socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna i Sverige, och de har för all del också varit klokare än den svenska centern, eftersom den ekonomiska utvecklingen har varit långt bättre för folkflertalet i Finland än den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit. Detta faktum gäller för alla utom för ett fåtal spekulanter. Bara i fråga om denna lilla grupp har den socialdemokratiska regeringen lyckats bättre än sina finländska kolleger. Herr talman! Jag är då framme vid den egentligen ganska lilla summa som heter länsanslag. Det är en fråga som diskuterats mycket i denna kammare. Centern föreslår en höjning till 800 milj.kr. Det är vad som minst behövs för att klara efterfrågan på medel ute i länen. Regeringens förslag om en oförändrad nivå innebär en urholkning. Kersti Johansson utvecklar senare denna fråga ytterligare. Dagens socialdemokratiska regionalpolitik är inte bara otidsenlig, utan den är ett rent spegelfäkteri och vittnar om hur förvirrad, splittrad och i avsaknad av ambitioner som regeringen är. Jag har här inför kammaren redovisat några viktiga centerförslag som skulle vara bra för utsatta regioner och för överhettade regioner. Våra förslag skall framför allt vara till stor nytta för vår gemensamma ekonomi och för vars och ens ekonomi. Under socialdemokraternas tid 1982-1988 har avståndet ökat mellan de kommuner som har det bäst resp. sämst förspänt. De regionala obalanserna har ökat kraftigt. Samma förhållande gäller mellan enskilda individer. Det kan också uttryckas på ett annat sätt: Under socialdemokraternas tid har vi fått en allt större klyfta mellan centrum och periferi. Denna utveckling kommer inte att brytas med en socialdemokratisk regering — tvärtom. Andelen yngre människor krymper stadigt i majoriteten av våra kommuner. Regeringen skryter över att arbetslösheten har minskat. Annat vore mer än konstigt efter sex år av högkonjunktur, sjunkande oljepriser och sjunkande dollarkurser. Men i mer än tre fjärdedelar av landet beror den minskade arbetslösheten i stor utsträckning på att regeringens politik har inriktats på att ungdomarna skall flytta från sin hembygd. Detta är, enligt centerns mening, ingenting att yvas över. Det innebär nämligen att framtidsförutsättningarna —i tre fjärdedelar av riket — försämras i lika snabb takt som regeringen driver sin koncentrationspolitik. I många kommuner har man nu 21 kommit ned till direkt kritiska nivåer. Sett från samhällets synpunkt har vi att göra med ett växande resursslöseri. Herr takman! Av humanitära, sociala och samhällsekonomiska skäl måste den utvecklingen brytas. Det måste ske nu — ju längre tiden går desto svårare blir det. Jag instämmer därför i moderaternas budskap på affischtavlorna: Byt regering nu. Antalet flyttande är emellertid inte huvudproblemet. Huvudproblemet är att unga människor flyttar ut från kommuner och regioner som redan har en gammal befolkning. Än allvarligare är att det är de välutbildade som flyttar. Det är emellertid ingen opåverkbar naturkraft som styr denna utveckling. Låt mig kort berätta om två framtidsstudier som beställdes av den s.k. kärnavvecklingskommittén och som skulle spegla utvecklingen år 2010. Den ena gjordes av ekonomiprofessor Bentzel, den andra av det statliga planverket.

Professor Bentzel kom fram till att den utvecklingen skulle leda till att landsbygd och småorter skulle utvecklas och att den t.o.m. skulle ge upphov till tomma hyreshus i storstäder. Det statliga planverket sade tvärtom. Det skulle gå dåligt mest överallt, utom i Storstockholm och kanske på ännu ett par orter. Man frågar sig vem av dessa båda siare, framtidsbedömare, som har rätt. Jag tror att båda har rätt. Om Thage G Peterson och hans regering tillsammans med de centrala verken får fortsätta, då får nog planverket rätt. Om centern får ett inflytande på politiken, om vi kan byta regering, talar mycket för att steg kan tas i riktning mot den utveckling som professor Bentzel beskrivit. Utvecklingen har under senare år lyft fram kunskapssamhället. Tiden säger att det blir allt viktigare med en god infrastruktur, att en god infrastruktur är avgörande för en positiv framtida utveckling. Tiden säger också att miljöfrågorna, framtidsmiljön, kommer att betyda allt mer. Dessa tre konstateranden säger oss att det nu krävs en ny och förstärkt regionalpolitik. Det rör sig då inte om marginella resurstillskott från industridepartementets budget. Det rör sig i stället om en kraftsamling för att förstärka och bygga ut infrastrukturen i länen. Det är en uppgift för den kommande regeringen i sin helhet i samarbete med berörda län och kommuner. Det rör sig om kommunikationer mellan olika orter i ett län, kommunikationer som samtidigt måste ha internationell räckvidd. Det innebär att kommunikationssystemets nästan 100-procentiga fokusering till Stockholm måste brytas. Det går inte heller att överbetona vikten av kvalificerad och hög utbildningsnivå för hela rikets och för regionernas utveckling. Staten måste inledningsvis garantera ett visst överutbud av goda utbildningsmöjligheter i utsatta regioner. Staten måste samtidigt med kraft och medvetenhet föra ut statliga arbetsplatser från framför allt Stockholmsregionen. Regering och riksdag måste också ha ambitionen att det för den enskilde skall vara minst lika attraktivt att arbeta och producera i Norrlands inland, i utsatta kommuner i sydöstra Sverige och i Bergslagen som det är i Stockholmsområdet. Slutsatsen är att regionalpolitiken måste ändras i grunden. Regionalpolitik måste bli resursskapande. Regionalpolitik får inte bli ett nollsummespel med landets resurser. Herr talman! Regionalpolitiken måste, herr industriminister, lyftas fram, från att vara en undanskymd fråga i industridepartementet till att bli en övergripande fråga i statsrådsberedningen. Kommande regering bör sätta sina bästa krafter på att ta upp direkta överläggningar med kommuner, landsting och länsorgan i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet om hur en kraftfull satsning på utbyggd infrastruktur bör se ut, genomföras och finansieras. Det måste till en lokal och regional mobilisering av alla goda krafter ute i regionerna. Det är nödvändigt att se partier, organisationer och enskilda som lokala tillgångar, inte som ett hot mot statsförvaltningens revir. Om vi inte kommer loss från sektorspolitiken/bevakningen, kommer regionalpolitiken att spela en undanskymd roll. Då får vi fortsätta att diskutera procentsatser i lokaliseringsbidrag eller huruvida SIND skall avsätta 2 milj.kr. till något nytt teknikspridningsprojekt. Herr talman! Då kommer vi inte att på något sätt påverka de regionala obalanserna. Då blir regionalpolitiken, som under åren 1982—1988, ett spel för gallerierna, medan regeringen oförtrutet koncentrerar och centraliserar. Riksdagen och riksdagens partier har kanske skäl att fundera över hur länge majoriteten av Sveriges befolkning — som ju både i dag och i morgon lever utanför storstäderna — tycker det är intressant att iaktta spelet. Partierna bör också fundera på hur länge storstädernas folk tycker det är intressant att få en allt sämre miljö, och allt fler spekulationsmångmiljonärer, ja t.o.m. spekulationsmiljardärer. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där centern finns med, antingen på egen hand eller tillsammans med andra partier.

Herr talman! Näringslivets utveckling och den ekonomiska utvecklingen > har försatt även regionalpolitiken i en ny situation. Internationaliseringen av kapitalet kan väntas skärpa också den geografiska koncentrationen kraftigt. Norra Sverige, liksom Bergslagen och sydöstra Sverige, riskerar ett kraftigt försämrat utgångsläge. Den ekonomiska och mänskliga utvecklingspotential som finns i dessa områden kan då gå förlorad. Regionalpolitiken måste därför föras upp på en kvalitativt ny nivå. De styrande inslagen måste förstärkas. Större samhällsinvesteringar måste göras. Fondsystem och statliga företag måste spela en offensiv och ledande roll. Mer av helhetssyn och systemtänkande måste prägla regionalpolitiken. Det handlar här inte enbart — eller ens huvudsakligen — om att locka till sig företag eller att stimulera näringslivet. Det handlar om att göra regionerna till sinsemellan likvärdiga och allsidigt fungerande enheter. Det handlar om levnadsmiljön för människor. Regionala kriser och regional eftersatthet har blivit allt vanligare. Regional eftersatthet innebär därför alltid en samhällelig förlust i form av outnyttjad ekonomisk och mänsklig kapacitet. Eftersom tendensen till regionala klyftor och hämmande av vissa regioners möjliga utveckling är ett genomgående och förhärskande drag i det ekonomiska systemet, kan den neutraliseras bara med ett motsvarande mått av riktade och styrande åtgärder. De kvantitativa och kvalitativa skillnaderna mellan olika regioner i Sverige har under den senaste 20-årsperioden förblivit ungefär oförändrade. Däremot har fler regioner än tidigare drabbats av problem. Likaså är den bestående arbetslösheten och undersysselsättningen allmänt sett större än vid periodens början. Att klyftorna åtminstone inte i relativ bemärkelse fördjupats kan skrivas på de samhälleliga initiativens konto. Den tyngst vägande faktorn har varit utbyggnaden av de offentliga verksamheterna. Dessa har svarat inte bara för det utan jämförelse största tillskottet av arbeten, utan har också bidragit till en utveckling och utjämning av infrastrukturen — dvs. till den nationella integrationen. Detta är en nog så viktig lärdom för den framtida regionalpolitiken. Att förändra regionala problemsituationer kräver därför lång tid. Det är inte bara fråga om kvantitativa resurser utan om en kvalitativ breddning och höjning på hela det samhälleliga fältet. Detta nödvändiggör nationella långsiktiga program för att styra och omfördela resurser. Man måste sätta ett framtidsmål för uppnående av regional likställdhet och likvärdighet. Regionalpolitiken har under många år definierats som tillförsel av särskilt destinerade resurser så att säga vid sidan av de allmänna tendenserna och resursfördelningen i stort. Med en sådan utgångspunkt blir regionalpolitiken ett slags kompensation för utvecklingens negativa följder gentemot vissa delar av landet. Här måste en förändring ske. Det regionalpolitiska målet — likställdhet och likvärdighet — måste vara riktgivande inom alla samhällssektorer. Det innebär en brytning med den kortsiktiga marknadsoch anpassningsprincipen inom de statliga verken och inom andra offentliga verksamheter. Investeringar och drift inom järnvägs-, vägoch telesektorerna kan inte längre passivt följa ett mönster där förutsättningen är en fortlöpande koncentration till södra Sverige och till andra redan så att säga heta områden. Den långsiktiga inriktningen måste i stället vara att bygga ut infrastrukturen i de eftersatta regionerna med utgångspunkt i deras framtida likvärdighet, om man jämför med andra delar av landet. Det innebär en förskjutning i förhållande till nuvarande investeringsmönster. Det betyder också ett övergivande av det sektorstänkande och den fragmentisering som i dag präglar den offentliga sektorn. Om varje särskild del av infrastrukturen och de offentliga investeringarna skall motivera sin existens med en intern s.k. affärsmässig lönsamhet blir hela investeringsstrukturen sned. Nytta och lönsamhet vid denna typ av investeringar avgörs främst av investeringarnas externa effekter, dvs. deras förmåga att ge bidrag till helhetsutvecklingen. Detta bör vara en grundläggande utgångspunkt när det gäller resurser och återspeglas i en samordnad strävan att skapa en infrastruktur på jämställd nivå i alla regioner. De statliga företagen måste få en mer framskjuten plats i regionalpolitiken. En översikt av de största privatföretagens lokaliseringar i landet visar med skärpa hur centrerade de är till landets södra och redan överhettade delar.

Inom ramen för detta övergripande mål faller det sig naturligt att ge den statliga industrin ett annat lokaliseringsmönster än det som eljest dominerar. Särskilt lätt industri inom nyare produktionsområden kan med fördel lokaliseras till skogslän och glesbygd. Detta gäller i särskilt hög grad då det handlar om produktion för den offentliga sektorns behov. Inom mera traditionella industrigrenar sker inte minst förädlingen av trävaror för export. En mera aktiv och flexibel statlig företagspolitik kräver att man uppger den stela och ensidiga vinstmaximeringsprincipen. Målet för lönsamheten bör göras mera långsiktigt för att möjliggöra mera framtidsbetonade och självständiga satsningar. En allt större transnationalisering medför större regional obalans. Den ekonomiska tillväxt som skett och som haft sin tyngdpunkt förlagd till redan heta områden i vårt land har naturligtvis också märkts i mer utsatta regioner. Denna tillväxt kan dock på sikt inte lösa problemet med den regionala obalansen, lika litet som näringslivets ökande intresse för utlandsinvesteringar innebär någon som helst lösning när det gäller den bristande investeringsviljan inom landet. Den s.k. paketpolitiken, där olika paket med investeringar och stöd presenteras av regeringen, är otillräcklig för uppnående av en verklig balans, eftersom kapitalismens inneboende strävan till koncentration av makt och produktion fortsätter att komma till uttryck. På samma sätt som utlandsinvesteringarna måste prövas från samhällsekonomiska utgångspunkter måste en investeringsstyrning komma till stånd också inom regionalpolitiken. I detta sammanhang skall de statliga och samhällsägda företagen samt nyskapade och dugliga samhällsfonder ingå som verktyg för en ny regionalpolitik. Det krävs både nya metoder och nya medel inom regionalpolitiken. Omedelbara insatser som kan göras redan nu — och som skulle få stor regionalpolitisk betydelse — är åtgärder som också har en energioch resursbevarande inriktning. Exempel på sådana satsningar är program för utveckling av förnybara energislag. En ökad förädling av landets råvaror, t.ex. inom sågverksindustrin, som är geografiskt spridd över hela landet, är också av största betydelse. Jag vill, herr talman, ställa två frågor till utskottets ordförande. I reservation nr 20 till detta betänkande tar vi upp stödformen nedsättning av socialavgifter. I den studie som utförts inom nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet framhålls bl.a.: De resultat som redovisats är dock så pass entydiga att vi är beredda att hävda att det är ytterst osannolikt att den sänkta arbetsgivaravgiften haft någon betydande positiv effekt på sysselsättningen i Norrbottens industri under åren 1984—1986. Min första fråga är: Delar Lars Ulander denna uppfattning? Och om han gör det: Vilka åtgärder kommer man att vidta för att ändra på detta? Samma fråga kan ställas till Börje Hörnlund. Sänkningarna av arbetsgivar 25 avgifterna har inte gett väntat resultat. Vi har i vpk:s motion A441 anfört att dessa pengar kan användas på ett bättre sätt, om regeringen och länsstyrelserna får fördela dessa i de tre nordligaste länen. Jag är förvånad över att inte centern och Börje Hörnlund har kunnat ställa sig bakom detta. Också Börje Hörnlund tycker ju att länsstyrelserna är bäst på att se problemen i de egna länen. Så till den andra frågan. I utskottets betänkande framhålls bl.a. att den offentliga sektorn ökar väsentligt långsammare än tidigare, men att sektorns storlek och förhållandevis jämna fördelning alltjämt innebär en utjämnande faktor. Nu talar man om indragningar och nedskärningar i den offentliga sektorn. Vilka konsekvenser kommer dessa att få på regionalpolitiken? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande, inkl. reservation 52, som enligt ett rättelseblad vilket kommer att delas till kammarens ledamöter innehåller yrkanden om bifall till motionerna A422, A440, A468 och A473.

Herr talman! Vi närmar oss nu slutet på denna valperiod. Landet har styrts av en socialdemokratisk regering under snart sex år, efter det borgerliga regeringsinnehavet dessförinnan under två valperioder. När arbetsmarknadsutskottet avlämnade sitt regionalpolitiska betänkande våren 1982 var det naturligt att göra en återblick på utvecklingen före och under de borgerliga regeringarna. Vi konstaterade då att användningen av lokaliseringsstödet mer än fördubblades under första hälften av 1970-talet jämfört med perioden 1965-1970. Detta innebar att industrisysselsättningen i det s.k. allmänna stödområdet förändrades på ett avsevärt mera positivt sätt än i landet som helhet. Framför allt skedde de åren en mycket kraftig ökning av industrisysselsättningen i det som vi då kallade det inre stödområdet. Nyetableringarna låg på en mycket hög nivå. Under perioden 1970-1976 uppvisade skogslänen en positiv sysselsättningsoch befolkningsutveckling. Skogslänen hade nettoinflyttning. Vi kunde konstatera att framgångarna inom regionalpolitiken var resultatet av en fast ekonomisk politik, som skapade förutsättningar för ett expansivt näringsliv. Under senare hälften av 1970-talet förändrades emellertid situationen radikalt. Den ekonomiska tillväxten avtog och industriproduktionen stagnerade. Industriinvesteringarna avtog, och industrisysselsättningen minskade kraftigt. Själva basen för en framgångsrik regionalpolitik rycktes successivt undan under de borgerliga regeringsåren. Användningen av lokaliseringsstöd — mätt i fasta priser — minskade under andra hälften av 1970-talet. Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin i stödområdena gick ned, och antalet flyttningsetableringar minskade. Situationen våren 1982 var således dyster. Flera skogslän befann sig i krisläge, och problemen hopade sig även i andra delar av landet. Vi socialdemokrater slog i det här läget fast i en reservation till utskottets betänkande våren 1982 att genomförandet av en framgångsrik regionalpolitik krävde genomgripande åtgärder i hela den svenska ekonomin. Vi konstaterade att ekonomin under de senaste åren förts in i ett läge med allvarliga balansrubbningar i form av låg produktionstillväxt, hög inflation, låga industriinvesteringar, strukturkriser och hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomen. Vi framhöll att dessa obalanser måste hävas genom ett program för ekonomisk expansion och ökad produktionskraft baserad på ett fullt utnyttjande av våra arbetskraftstillgångar. Grunden för denna utveckling menade vi skulle läggas genom en näringspolitik som syftade till en planmässig och målinriktad utveckling av den svenska industrisektorn. Slutligen pekade vi på betydelsen av att industrins investeringar ökade påtagligt. Genom investeringar och teknisk förnyelse kunde dels befintliga produktionsenheter hållas effektiva, dels nya enheter byggas upp. Detta var den grund som vi socialdemokrater ansåg borde läggas för regionalpolitiken för sex år sedan. Vi kan konstatera att den grund som vi angav för sex år sedan för att föra landet ut ur det krisartade läget visade sig hålla väldigt bra. Ser vi i dag tillbaka på de gångna sex åren med en socialdemokratisk regering, kan vi notera att återuppbyggnadsarbetet började med kraftfulla insatser för att få den svenska ekonomin på fötter. Som vi sade våren 1982 var detta en förutsättning för genomförandet av en framgångsrik regionalpolitik. Vi vet hur det har gått med den svenska ekonomin — den har sanerats på ett sätt som väckt uppmärksamhet även utanför vårt lands gränser. Grunden har lagts för en framgångsrik regionalpolitik. Inriktningen på den socialdemokratiska politiken har syftat till att uppnå den ekonomiska politikens viktigaste mål — full sysselsättning. Mellan åren 1982 och 1988 beräknas antalet sysselsatta ha ökat med över 200 000 personer. Näringslivet svarar för ca 60 96 av ökningen. Den öppna arbetslösheten har pressats ned till en nivå som motsvarar mindre än en femtedel av genomsnittet i Västeuropa. Antalet personer i beredskapsarbeten, i ungdomslag eller med rekryteringsstöd har mer än halverats sedan år 1984. Vi kan alltså konstatera att utvecklingen för riket i stort varit gynnsam. När vi sett på hur tillväxten fördelats över landet har vi däremot kunnat finna anledning till oro. Storstadslänen och några storstadsnära län har under några år ökat sin befolkning snabbare än övriga län. Befolkningstillväxten i storstadsregionerna hänger emellertid till stor del samman med ett ökat födelseöverskott och en ökad invandring. Glädjande nog har obalanserna mellan olika landsdelar i fråga om befolkningsutvecklingen tenderat att minska under de två senaste åren. Nettoinflyttningen till storstadsregionerna har mer än halverats sedan år 1985. Det ärt.o.m. så att inflyttningen till Stockholm minskar samtidigt som utflyttningen ökar. Halva befolkningsökningen i storstäderna beror nu på det ökade födelseöverskottet. I de utsatta regionerna, dvs. skogslänen och sydöstra Sverige, har en klar förbättring skett under senare tid. I samtliga s.k. skogslän har befolkningsutvecklingen varit positiv under det senaste året — det bekräftas också av första kvartalets statistik. Vi har emellertid fortfarande inomregionala obalanser som måste ägnas stor uppmärksamhet. Herr talman! De regionalpolitiska insatserna har alltmer kommit att inriktas på att allmänt förbättra näringslivsmiljön i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna när det gäller utbildning, kommunikationer, teknisk kompetens m.m. Denna inriktning har i hög grad präglat regeringens omfattande, nyligen framlagda åtgärdsprogram för Bergslagen, norra inlandet och Norrbotten. De regionalpolitiska hänsynen i sektorspolitiken har vägts in på ett helt annat sätt än tidigare. I den trafikpolitiska propositionen — som regeringen tidigare i vår överlämnat till riksdagen — har t.ex. de regionalpolitiska aspekterna haft stor betydelse. Genom ett målmedvetet arbete i regeringens kansli är ett stort antal departement numera engagerade när regeringen utarbetar förslag till åtgärder i de utsatta regionerna. En annan tendens är att de regionala organen har fått ett större inflytande över insatserna. I t.ex. Bergslagen leds arbetet av en särskild Bergslagsdelegation. Länsstyrelserna har genom medlen för regionala utvecklingsinsatser stora möjligheter att driva egna projekt. Det råder inget tvivel om att det i dag finns en annan initiativkraft och framtidstro ute i länen än för några år sedan. Ett stort antal intressanta projekt, där länsstyrelser, myndigheter, kommuner, företag, personalorganisationer, utvecklingsfonder m.fl. samverkar, är på gång. Vi socialdemokrater anser att det finns alla skäl att gå vidare på den inslagna vägen. De regionalpolitiska insatserna bör liksom hittills fördelas geografiskt med hänsyn till problemens omfattning och karaktär i skilda delar av landet. I avvaktan på resultat från den regionalpolitiska utredningen bör den gällande permanenta stödområdesindelningen för det regionalpolitiska stödet ligga fast. Jag har i mitt anförande velat peka på den socialdemokratiska politikens betydelse för den regionala utvecklingen. Genom en målmedveten och kraftfull politik har pessimismen under de borgerliga regeringsåren kunnat vändas till optimism och framtidstro. Visst kvarstår problem, inte minst när det gäller att fördela tillväxten på ett balanserat sätt i landet. Så här i slutskedet av mandatperioden är det emellertid tillfredsställande att kunna klart ange inriktningen på politiken inför framtiden. Vad finns det då för alternativ till den politik vi socialdemokrater företräder? De borgerliga partierna har i år — valåret 1988 — lyckats med konststycket att skriva ihop sig om inriktningen på regionalpolitiken. Här kan vi läsa oss till att de borgerliga partierna anser att den förda politiken lett till passivitet, där människorna i vårt land väntar på att vi politiker och myndigheterna skall lösa problemen. Hur går detta ihop med centerns begäran om ytterligare 100 milj.kr. till utvecklingsinsatser därför att initiativen är så många ute i länen? Hur rimmar påståendet med utskottets enhälliga förslag att ge ytterligare medel till landsbygdskampanjerna därför att så många människor på olika sätt engagerats att pengarna inte räcker till? Det vore en god idé att lämna riksdagshuset och titta hur det ser ut ute i länen — då kommer ni att upptäcka att det sjuder av liv! Detta är en uppmaning inte minst till Elver Jonsson. Vidare säger man att även näringslivet drabbats av en ökad centralisering. Låt mig då fråga — när hördes senast moderata protester mot uppköpen av — Prot. 1987/88:127 företag inom industrin? 26 maj 1988 Vi kritiseras också för att vi tagit vårt ansvar när storvarven i Malmö och Uddevalla lagts ned. Visst ställde vi socialdemokrater upp när tusentals jobb skulle försvinna, även om jobben råkade vara i Sydoch Västsverige. Effekterna av våra satsningar har — så långt vi i dag kan bedöma - givit mycket goda resultat. Utslagningen har kunnat begränsas avsevärt. De borgerliga partierna vill också ha en mer målmedveten decentralisering av statlig verksamhet. Samtidigt kan i en annan reservation läsas att moderaterna tycker att det är bäst att myndigheterna ligger i Stockholm. Det går inte ihop. Sektorssamordningen bör förbättras, säger man vidare. Ja visst, den kan säkert förbättras ytterligare. Resultaten hittills är emellertid inte dåliga. I arbetet med Norrbottenspropositionen deltog t.ex. ett tiotal departement. Man säger inte så mycket om de regionalpolitiska stödinsatserna, och det kan jag förstå. Jag har i detta betänkande räknat till ett 25-tal olika borgerliga eneller tvåpartireservationer i stödfrågorna. Herr talman! Det verkliga balansnumret utförs när man skall uttala sig gemensamt om storstadsregionernas tillväxt. Nu säger man försiktigt att konsekvenserna av tillväxten i storstadsregionerna bör utredas. Den som i det här läget undrar över varför centern släppt en så viktig profilfråga kan känna sig lugn. Bläddrar vi vidare i betänkandet så hittar vi profileringen. Centern har nämligen en egen reservation om Stockholmsregionen, och där slår man till med en 25-procentig investeringsavgift i den regionen. Samtidigt säger moderaterna i en egen reservation att man inte vill ha någon restriktion för utvecklingen i Stockholmsregionen. Låt mig ställa frågan till Börje Hörnlund och Anders G Högmark: Är detta trovärdigt? Vad säger för övrigt Elver Jonsson om detta fantastiska spel? Det viktiga när det är valår är att få reda på vad den borgerliga regionalpolitiken innebär. Vilken vägledning ger de politiska partierna väljarna i höstens val när det gäller regionalpolitiken? Jag har varit med ganska länge i politiken, och jag är därför säker på att man inte lurar väljarna så lätt. De genomskådar naturligtvis det spel de borgerliga partierna ägnat sig åt i vårt betänkande. Också vpk redovisar sin allmänna inriktning i reservation 2 till betänkandet. I reservationen krävs att mer av helhetssyn och systemtänkande måste prägla regionalpolitiken. Vpk skriver vidare i reservationen att det inte handlar om att locka företag eller stimulera näringsliv, utan det handlar om den samlade levnadsmiljön för människor. En uppenbar svaghet i vpkreservationen är sedan uppföljningen. I övriga reservationer blev det inte så mycket kvar av den stolta hållningen. Vad som slår en speciellt är den mörka ton som används när man försöker beskriva verkligheten. Beskrivningen blir bitvis rent Hörnlundsk. Jag tror inte att saken gynnas av det sätt på vilket beskrivningen har gjorts. Reservation 43, som handlar om utvecklingen i Stockholmsregionen, tar priset. Jag bor själv i Stockholm och känner inte i denna reservation igen mig i min hemort, varken när det gäller miljön eller något annat. Karl-Erik Persson, ta med metspöet nästa vecka och meta upp en ädelfisk mitt i 29 Stockholm! Även på det sättet kan man beskriva en verklighet, och det kan man göra utan att bortse från de problem som finns. Herr talman! Börje Hörnlund berättade i slutet av sin ganska långa föredragning här om varifrån han fått alla de förslag han radade upp. Han sade att förslagen var hämtade från Finland, och han var mycket imponerad av den politik som finnarna för. Jag förstår icke hur Börje Hörnlund kan avslöja sig på detta sätt. Vi som kan Finland tycker naturligtvis mycket om landet. Finland är ett trivsamt och mycket fint land att vara i. Men alldeles klart är att när det gäller både inkomstklyftor, förmögenhetsklyftor och boendekostnader så är problemen där mycket större än vad de är i Sverige. Vi kan titta på överhettningen i Helsingforsområdet. Den är inte ett dugg mindre än vad den är i Stockholm. Och vi kan konstatera att bostadsbristen är stor, inte bara i Helsingfors utan i hela Finland. Börje Hörnlund säger också i sitt inlägg att han inte är imponerad av vår låga arbetslöshet, som är 1,6 70 för närvarande. Däremot är han mycket imponerad av Finland. Ja, de senaste arbetslöshetssiffrorna jag hört från Finland ligger någonstans på 5,3 70, fastän jag inte vågar ta ansvaret för den sista tiondelen. Börje Hörnlund är alltså inte ett dugg imponerad av vår arbetslöshet på 1,6 26 men oerhört imponerad av Finlands 5,3 26. Det är något märkligt. Herr talman! Jag är övertygad om att den politik som vi har drivit sedan 1982 ger de bästa förutsättningarna för en balanserad utveckling i vårt land. Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 13. Sven Lundberg och Ture Ångqvist kommer senare i debatten att ta upp övriga frågor i detta betänkande.

Herr talman! Lars Ulander tog upp två saker som kan vara värda att kommentera och som kan göra det värt att gå i svaromål. Det var först och främst frågan om den offentliga förvaltningens decentralisering. Det är riktigt att vi inte tror på den typ av omflyttningar av ämbetsverk som har ägt rum under de gångna åren. Det innebär att man flyttar ut ett helt verk, typ flyttningen av planoch bostadsverket till Karlskrona. Däremot skulle vi med stort intresse se fram mot att man gjorde en genomgång av vilka beslut inom ett verk som kan fattas på länsnivå och vad som behöver vara kvar på den nationella nivån. Vi tror nämligen att man på en mängd områden kunde klara av att fatta beslut på länsnivå och att man på det sättet kunde göra verken betydligt mindre. Det är alltså vissa typer av beslut som skall fattas centralt. Det är vissa befattningshavare, som har ett stort kontaktnät i Storstockholmsregionen, som skall vara kvar här. Här finns alltså två olika synsätt. Det går mycket bra att förena kravet på en decentralisering av den offentliga förvaltningen med kravet att låta en liten kärna av ämbetsverken stanna kvar i Stockholm. Det är riktigt att vi i den gemensamma reservationen framfört att vi vill analysera orsakerna till storstadsregionernas tillväxt. Jag pekade i mitt anförande på några problem: överhettningen på arbetsmarknaden, överhettningen på bostadsmarknaden och situationen på trafikområdet. Det innebär inte att vi förordar administrativa pålagor eller skattepålagor. Prot. 1987/88:127 Vi menar att det — bl.a. genom en decentralisering av statsförvaltningen 26 maj 1988 finns möjlighet att lätta på det inhemska trycket på Stockholm. Då finns det möjligheter att utveckla andra funktioner i Stockholm. På det sättet går den här politiken ihop. Jag kan klart deklarera för Lars Ulander att vi från moderata samlingspartiets sida inte — för den händelse han nu trodde det — kommer att acceptera olika former av administrativa regleringar, byggregleringar eller skattepålagor. Vi tror att det finns mycket smidigare vägar att komma till rätta med de överhettningstendenser som har gjort sig märkbara. Dem har jag redogjort för i mitt inlägg.
Herr talman! Utskottets sympatiske ordförande försökte sig på en historisk exposé, och det kan så vara, men jag tyckte att han förenklade så grovt att det finns anledning att kommentera den. Hans tes var att det före 1976 var ganska hyggligt. Så inföll det en mörkerperiod under sex år, men sedan har rullgardinen dragits upp, och nu ler människorna och landet lever i lycka. Men på det regionalpolitiska området kanske det inte var så enkelt. 1979 års regionalpolitiska proposition, som folkpartisten Rolf Wirtén skrev och som socialdemokraterna i allt väsentligt ställde upp på, kan ju ändå inte ha inneburit något så nattsvart som ordföranden nyss försökte göra gällande. Jag tänker också på 1982 års mittenregerings regionalpolitiska förslag, där visserligen socialdemokraterna i yran inför valet kom loss i ett sextiotal reservationer — en av huvudpunkterna var bekymren över att Stockholmsregionen inte växte tillräckligt snabbt! — men de visade sig inte innehålla särskilt mycket bärkraftigt som skulle ha förändrat den positiva bild som ändå fanns under de borgerliga regeringsåren. Sedan kan man om de socialdemokratiska förslag som kommit under senare år säga att det finns mycket av kitt som håller samman riksdagen kring bärande idéer när det gäller regionalpolitiken. Vi har främst haft invändningar mot den mer centralistiska inriktning som socialdemokraternas och regeringens förslag har. Man vill i detalj styra från kanslihuset och t.ex. ge löntagarfonderna utrymme för en allt starkare koncentrationspolitik. På den punkten har vi invändningar från liberalt håll. Vi säger: Satsa på decentralisering — vårt genomdrivande av en höjning av länsanslagen är uttryck för det — eller ge mer generella stöd, typ sysselsättningsstöd, som man nu frånrycker Bergslagen i ett läge då situationen där är så bekymmersam. Jag vill alltså, herr talman, påstå att vi från folkpartiets sida har varit pådrivande på en rad punkter. Bl. a. fick vi riksdagen med på att nu göra en bred parlamentarisk utredning över hela det regionalpolitiska fältet. Man skall där pröva styrmedel, satsa på utbildning, kommunikation och sektoröverskridande frågor och försöka komma bort från paketpolitiken — det är också ett hett önskemål från folkpartiet. I budgetpropositionen lägger folkpartiet på 75 miljoner på regeringens förslag. Det kan knappast anses gynna regionalpolitiska insatser. Herr talman! Till skillnad från ordföranden känner jag mig orolig över den 31 situation som råder i många delar av vårt land, och det som oroar mig är att utskottets ordförande ser ut att vara så nöjd.

Herr talman! Centerns, folkpartiets och moderaternas gemensamma inledande reservation innehåller faktiskt en hel del. Men framför allt ger den ett mycket viktig besked, och det är att socialdemokraterna nu ligger på jumboplats när det gäller viljan att utveckla hela vårt land. Sedan till diskussionen om Finland. Med den intelligens ordföranden i utskottet har är det inte nödvändigt att försöka missuppfatta allting. Det är obestridligt att den ekonomiska utvecklingen i Finland från 1960 och fram till i dag har varit rent fantastisk, också jämfört med utvecklingen i Sverige. Jag har inte sifferuppgifterna med mig, men jag råder ordföranden att fråga utredningstjänsten — då kommer Lars Ulander att förstå att jag har rätt.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Lars Ulander: Måste en framgångsrik socialdemokratisk politik i ett kapitalistiskt samhälle innebära maktkoncentration och andra koncentrationstendenser, ökade förmögenhetsklyftor, ökade löntagarklyftor, ökad utslagning, ökad förtidspensionering, m.m.? Jag kan inte rå för om Lars Ulander inte förstår vpk:s reservationer. Det måste vara ett internt socialdemokratiskt problem, om utskottets ordförande inte förstår — det kan jag inte lastas för. Den bild som Lars Ulander skisserar stämmer inte. Man kan i den bilaga som följer med betänkandet om regionalpolitiken lätt konstatera den regionala obalansen. Jag tittade snabbt igenom den under Lars Ulanders anförande. Jag började bakifrån och tittade på statistiken över befolkningsutvecklingen — det är den statistik vi har att ta hänsyn till. I Norrbottens län har 9 av 14 kommuner fått minskad befolkning. I Västerbottens län har 11 av 15 kommuner drabbats av en befolkningsminskning. I Jämtlands län gäller det 5 av 8 kommuner, i Västernorrlands län 5 av 7 kommuner och i Gävelborgs län 9 av 10. Jag kan fortsätta med mitt eget hemlän, Örebro län. Därifrån föreligger en mycket bra socialdemokratisk motion, som jag yrkar bifall till och som speglar situationen i norra delen av länet. I Örebro län har 8 av 11 kommuner fått vidkännas en minskning i befolkningsutvecklingen. I Blekinge har befolkningen minskat i 4 av 5 kommuner. Går man till uppgifterna över Storstockholm — Lars Ulander talade så varmt om att det var en utflyttning på gång där — ser man att 1 av 25 kommuner har fått en minskning av befolkningen mellan 1986 och 1987. I Uppsala län är det däremot 2 av 6 kommuner. Vilka kommuner är då det? Jo, det är de kommuner som ligger inom Bergslagsområdet, nämligen Älvkarleby och Tierp. Den bild som Lars Ulander försöker måla upp stämmer alltså inte med den praktiska verkligheten. Det kanske beror på att Lars Ulander bott för länge i Stockholm. Han kanske skulle bo som en annan, ute i Bergslagen, och pendla hit — då ser man konsekvenserna på ett helt annat sätt.

Herr talman! Anders Högmark försökte förklara det synsätt som förenar 26 maj 1988 de tre borgerliga partierna när det gäller regionalpolitiken. Jag konstaterar mycket klart att det finns ingenting som förenar. I decentraliseringsfrågorna t.ex. finns ingen som helst samstämmighet mellan centerpartiet och moderaterna, inte heller mellan centerpartiet och folkpartiet. Eller ta storstadsfrågorna, där jag tycker att Anders Högmark på ett mycket bra sätt redovisade moderaternas syn — deras linje går tvärtemot den som centern driver. Elver Jonsson sade att jag gjorde en historisk exposé, och det kan vara ganska bra att göra det ibland. Det var nattsvart under den borgerliga regeringstiden, sade han, men sedan drogs rullgardinen upp och det blev ljust. Skillnaden före och efter 1982 var att den socialdemokratiska regeringen och riksdagsgruppen satte i gång och tog itu med de ekonomiska problemen. Hade vi inte fått fart på ekonomin och fått en ekonomi i balans, en ekonomi som kunde ge oss resurser, hade vi naturligtvis inte haft någon möjlighet att klara regionalpolitiken och inte heller politiken på andra områden. Länsanslaget kan vi hålla på och tala om så länge vi finns kvar i riksdagen. Det var faktiskt på det sättet, och det bör in också i protokollet från den här debatten, att ni tunnade ur den regionalpolitiska propositionen föregående år med 100 milj.kr. De pengarna hade kanske varit bra att ha, men vi har nu fått en del andra saker som varit bra. Till Börje Hörnlund vill jag säga: Försök inte lura i människorna att det finns en borgerlig regionalpolitik! Centern, folkpartiet och moderaterna har en hel del gemensamt, säger Börje Hörnlund, och det är ganska fantastiskt. Låt oss då få besked om hur en borgerlig regionalpolitik kommer att se ut, om olyckan skulle vara framme! Jag tycker att det är ett renlighetskrav att det klaras ut. Jag förstår i och för sig vad som står skrivet, Karl-Erik Persson, men jag tycker inte att de stolta deklarationerna i fråga om inriktningen stämmer med vad som kommer därefter. När det gäller Storstockholm är vi överens om hur det ser ut. Sedan ber jag att få återkomma i nästa replik och berätta litet grand om befolkningsutvecklingen, för där tror jag att Karl-Erik Persson har gamla siffror.

Herr talman! I sin fortsatta exposé säger utskottsordföranden att 1982 fick man sätta i gång att rätta till. Det låter säga sig. Låt mig då lägga till att det var till ett mycket högt pris. Den rekordstora devalveringen om 16 70 hade naturligtvis positiva effekter på en rad områden, men det var småfolket och löntagarna som fick stå för den kostnaden. Det skall vi väl inte blunda för, vilket Lars Ulander tycks vilja göra. Utskottsordföranden säger att den öppna arbetslösheten var hög under den borgerliga regeringstiden och att den nu är exceptionellt låg. Visst har arbetslösheten minskat i denna osedvanligt starka konjunktur, men glöm inte bort att socialdemokraterna tillät den öppna arbetslösheten stiga till en 33 rekordnivå ett helt år efter sitt regeringstillträde. När Lars Ulander i det förra inlägget gav exempel på initiativkraft och i samma andetag nämnde Bergslagsdelegationen, var det symptomatiskt — när en socialdemokrat skall tala om initiativkraft, blir det ofta byråkratin som kommer på tal. Jag tror att där har vi en skiljelinje mellan ett socialistiskt och ett liberalt synsätt. Sedan återstår bara att konstatera det jag sade i min förra replik: Vi motionärer och reservanter har starkt markerat oron för de utsatta landsdelarna, och vi är bekymrade för att utskottsmajoriteten inte har tagit tillräckligt allvarligt på de signalerna.

Herr talman! Man kan ju som Lars Ulander göra gällande att ingenting förenar de tre borgerliga partiernas reservationer, och det finns säkert en del nyanser i det hela. Jag har försökt redovisa synen på storstaden och sagt att det finns minst två metoder — det kanske finns fler — som kan vara verkningsfulla för att åtgärda vissa problem. Den ena är en aktiv decentralisering av den offentliga förvaltningen, genom att man låter merparten av ämbetsverken vara kvar men ser till att delar av deras beslutsfunktion förs neråt. Det kan man tycka illa om eller tycka bra om, och min fråga till Lars Ulander är: Vad har socialdemokraterna för recept i fråga om de svällande ämbetsverken? De tar i anspråk resurser i Stockholmsregionen. Har ni någon politik för decentralisering mer än att man vid något tillfälle, då något statsråd råkar vara utomlands, fattar beslut om att förlägga ett verk till någon del av landet? Var står socialdemokraterna när det gäller decentralisering av statsförvaltningen? Jag ställer frågan till industriministern, och jag ställer den till Lars Ulander: Vilken är er politik för att till äventyrs minska trycket på Storstockholmsregionen? Jag tror inte på skatter och avgifter. Jag tror på att man skall avlänka tillväxten genom att det finns intressanta alternativ runt omkring i landet som gör att både enskild och offentlig verksamhet finner det mer tilltalande, mer kostnadsoch prestationseffektivt, att lokalisera sig där. Vad är socialdemokraternas uppfattning om detta? Ni talar ibland om avlänkning, men vad gör ni? Vilka förslag har ni? Jag har redovisat vår uppfattning. Jag hoppas att Lars Ulander kan för kammaren redovisa någon uppfattning i fråga om ämbetsverken. Vill ni flytta ut någonting från dem? Vill ni fortsätta den planlösa utflyttningen? Eller vill ni till äventyrs inte göra någonting alls utan låta det centraliserade beslutsfattandet fortsätta i Stockholm?

Herr talman! Hur ser den socialistiska majoritetens regionalpolitik ut? Det finns skillnader mellan centern, folkpartiet och moderaterna, men vi har åstadkommit en inledande reservation som klart säger att Lars Ulander och Prot. 1987/88:127 hans parti nu är jumbo i strävandena att utveckla hela vårt land. 26 maj 1988 Hur är det med socialdemokraternas vilja att med avgifter bromsa överhettningen i Stockholmsregionen? I sitt stora tal för två år sedan inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen sade Thage G Peterson att vi måste pröva nya stimulanser i stödområdena — de har inte kommit — och införa skattemässiga eller andra hinder i delar av Stockholmsregionen. Var står socialdemokraterna i dag, Lars Ulander? Längre fram i talet betonade industriministern att han är partiordförande i Stockholmsregionen, och det har jag tidigare sagt är en olycka för regionalpolitiken. Han säger egentligen att det inte kommer att hända så mycket. Han påpekar att det stora valnederlaget i denna region kom 1973 efter beslutet att utlokalisera statlig verksamhet. Vi vet, säger Thage G Peterson, att valet 1988 måste vinnas i detta område. Det är det som är olyckan för regionalpolitiken och för större delen av riket, Lars Ulander.